Fru talman! Jag skall i mitt inlägg i biståndsdebatten ta upp de delar av det bilaterala biståndet och de reservationer som berör Afrika och Latinamerika. Jag tänkte inte orda så mycket om det anslag som berör samarbetet med enskilda länder, de s.k. landramarna. Det tycks nu finnas en mycket bred majoritet i kammaren om anslagsposterna till de enskilda programländerna i de här två världsdelarna, eftersom centern och folkpartiet inte har några reservationer där. Moderaterna har i konsekvens med sitt lägre totalanslag till biståndet sänkt vissa landramar, och vpk har plussat på. Jag drar den slutsatsen att vi andra har hamnat ganska rätt däremellan. Jag vill bara kommentera den i min mening mycket allvarliga ambitionen hos moderaterna att minska biståndet till Tanzania med 60 miljoner av de 460 som regeringen föreslår. Det vore mycket allvarligt om vi nu när Tanzania befinner sig i en så svår ekonomisk situation, som också Ivar Virgin försökte beskriva här, skulle minska biståndet när Sverige så länge varit en av Tanzanias stora biståndspartner. Det skulle enligt min mening uppfattas som mycket märkligt och anmärkningsvärt av såväl Tanzania som omvärlden, även om man, som moderaterna gör, skyller på stora reservationer. I reservation 23 kräver folkpartiet och vpk 20 miljoner utöver de 160 miljoner som föreslås i propositionen till humanitärt stöd till södra Afrika. Hur utomordentligt viktigt det är att stödja de s.k. frontstaterna i södra Afrika fick vi senast en påminnelse om när ANC:s president Oliver Tambo besökte Sverige i förra veckan. Han var helt naturligt mycket oroad av den senaste tidens utveckling. Sydafrika har, i kraft av sitt militära och ekonomiska övertag och frontstaternas beroende av Sydafrika för sin handel, nu uppenbarligen för avsikt att tvinga in den ena grannstaten efter den andra i bilaterala ”fredsavtal” för en ömsesidig ”säkerhet”. När man inte klarar av att möta det växande motståndet mot regimen inom Sydafrika försöker man i stället göra grannstaterna ansvariga för att hysa motståndet. Det här handlar om att med utpressning skapa en säkerhet ensidigt för Sydafrika men inte för frontstaterna. För Sverige är det alltså viktigt att fortsätta det regionala stödet till södra Afrikas fria staters samarbete för att på sikt minska det ekonomiska beroendet av apartheidregimens Sydafrika. Därför avdelas också 110 av de totalt 120 miljonerna för regionala insatser till detta ändamål. Självfallet är det också av stor vikt att fortsätta det humanitära stödet till motståndsrörelserna i Sydafrika och Namibia — direkt till ANC och SWAPO, men också till flyktinghjälp via internationella organisationer. Senast i förra veckan aviserade regeringen att man avser att anslå 37 milj.kr. till ANC och 50 milj.kr. till SWAPO ur det här anslaget. Man måste också hålla i minnet att det finns goda möjligheter att använda ytterligare medel ur katastrofposten. Så har skett tidigare, bl.a. i februari i år, då 11,5 milj.kr. anslogs till torkans offer i olika delar av Afrika. Det finns alla skäl att vara övertygad om att sådana beslut kommer att följa också för det budgetår vi nu diskuterar, speciellt mot bakgrund av att tilläggspropositionen för biståndet i så hög grad är inriktad på Afrika. I samband med att jag nämner tilläggspropositionen vill jag litet grand gå utanför mitt ämne och beröra fp-reservationen 13—inte minst med anledning av att Jan-Erik Wikström nyligen så självsäkert påstod att folkpartiet hade täckning för sina utgifter. Reservanterna vill öka på anslagen till en del FN-organ med några tiotal miljoner. Det är litet oklart skrivet, men jag förmodar att det som avses är att folkpartiet exempelvis för IDA vill lägga på ytterligare 60 milj.kr. utöver det extra tillskottet på 80 milj.kr. enligt proposition 154. UNICEF skulle utöver de 20 miljonerna enligt proposition 154 få ytterligare 40 milj.kr. Likaså skulle UNDP få 20 milj.kr. utöver de i propositionen föreslagna 30 miljonerna. Ett klarläggande på den här punkten skulle nog vara av värde för att alla skall förstå vad folkpartiet menar. Om min tolkning är korrekt, undrar jag om folkpartiet verkligen har täckning för alla dessa utgifter utöver tilläggspropositionens förslag. Så åter till reservationen från folkpartiet och vpk om de humanitära insatserna i södra Afrika. Jag noterar att reservangerna säger att regeringen visserligen har ”föreslagit en betydande utvidgning av olika insatser i södra Afrika”, men de vill ändå att ”stödet till befrieiserörelsen i södra Afrika får sin särskilda betoning”. Denna betoning gkulle man alltså åstadkomma genom att lägga på 20 milj.kr.

En ytterligare mycket klar betoning är den inbjudan till frontstaterna som utrikesministern nämnde i sitt anförande. I reservation 22 framför folkpartiet och vpk ett likadant yrkande om påslag på anslaget för humanitärt bistånd till Latinamerika. I det här fallet är anslaget 15 miljoner högre än propositionens 110 miljoner. Det är naturligtvis svårt att hävda att det inte skulle finnas ytterligare behov av pengar till humanitärt bistånd — behoven är ju egentligen omättliga. Nu vill jag emellertid påpeka att insatserna i slutänden alldeles säkert kommer att uppgå till den summa som reservanterna ansett vara den rätta. Även på detta område finns det ju möjligheter att använda katastrofanslagen, och det nämns uttryckligen i propositionen att snabba stödinsatser kan komma att behövas i Centraloch Sydamerika. Detta är också ett av motiven för att katastrofanslaget gjorts så högt och ytterligare fyllts på i tilläggsbudgeten. Herr talman! Jag vill slutligen, liksom Gunnel Jonäng, uttrycka min tillfredsställelse över utskottets ställningstagande när det gäller Afro-Art och min förvåning över vad som står i den moderata reservationen 40. Moderaterna motiverar sitt avslagsyrkande med att Afro-Art inte är en organisation av den art som bör komma i fråga för ett sådant här generellt informationsbidrag, eftersom det skall handla om ”rikstäckande organisationer med bred verksamhet och kontakt med stora opinionsgrupper”. Får jag bara tala om att Afro-Arts stiftarorganisationer är Centerns kvinnoförbund, Folkpartiets kvinnoförbund, Fredrika Bremer-Förbundet, Kooperativa konsumentgillesförbundet, Lutherhjälpen, Rädda barnen, Svenska kyrkans mission och Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund. Därmed menar jag att kravet på en bred folkrörelseanknytning är i högsta grad uppfyllt. Jag ber att få yrka bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Det beslut angående biståndet som denna kammare om en stund skall fatta är i ett visst avseende historiskt. Det är första gången på ett årtionde som vi på ett otvetydigt sätt går ifrån enprocentsmålet. I och för sig gjorde vi det egentligen redan inför innevarande budgetår, men det beslutet försågs åtminstone med en del blygsamma dimridåer. Denna gång har regeringen på ett öppet och tveklöst sätt föreslagit att Sverige inte skall tillämpa enprocentsmålet. Man kan alltså säga att socialdemokraternas stora insats, i alla fall hittills, sedan de återvände till makten i regeringskansliet är just att de sett till att Sverige inte längre uppfyller enprocentsmålet — först i lönndom, nu helt öppet. Det är klart att alla som under årens lopp lyssnat till socialdemokraternas solidaritetsparoller på första maj och i andra sammanhang och alla som lyssnat till Olof Palmes vackra tal om att det inte är ord som mättar utan handling måste känna sig besvikna. Det är en besvikelse som jag tror är väl utbredd, både i det här landet och utomlands. Det är ett svek mot den internationella solidariteten som socialdemokraterna har gjort sig skyldiga till. De har gjort det för att spara beloppet 150 milj.kr., vars betydelse Sture Ericson för en stund sedan förringade från denna talarstol. Men tydligen var det ändå en summa som socialdemokraterna var beredda att offra enprocentsmålet för. När socialdemokraterna hanterar denna fråga är det klart att de gör det i skuggan av moderaterna. För moderaterna är det inte något problem att vältra över Sveriges egna ekonomiska bekymmer på de fattiga länderna. När vi har bekymmer här i Sverige är det naturligt för dem att låta människorna i u-länderna betala. Det är, herr talman, en cynism som är ganska obehaglig. Det är litet grand som att vägra att ge svältande människor mat med hänvisning till att det då skulle bli svårare att få råd att klara avbetalningarna på färg-TV-n eller videoanläggningen. Verkligheten är ju att den kris som tas till intäkt för att vi skall skära ned vårt bistånd har drabbat u-länderna betydligt hårdare än oss själva. Behovet av bistånd är större nu än någonsin. Den nedskärningspolitik när det gäller biståndet som socialdemokraterna och i ännu hög grad moderaterna för, och som i och för sig har sin motsvarighet i många andra i-länder, är hårdhjärtad och cynisk men dessutom ganska dum. Fattigdomen i tredje världen är en belastning för hela världens ekonomi. Vi har under lång tid upplevt en ekonomisk kris i den industrialiserade världen som har berott på att det varit bristande efterfrågan på produkterna från i-ländernas industrier. Även om vi just nu upplever något av en högkonjunktur kan vi räkna med att detta kan komma att bli ett problem också i framtiden. Vi kan försöka lösa detta problem genom att ytterligare driva lyxkonsumtionen i de rika länderna i höjden, genom att hitta på nya tekniska leksaker att producera och konsumera. Men verkligheten är ju att den stora, befogade och sunda efterfrågepotentialen i världen finns i de fattiga länderna. Det är där som det verkligen finns behov av produkter från all den produktionskapacitet som vi har både i i-länder och i u-länder. Vill vi få en positiv ekonomisk utveckling i världen i dess helhet måste vi se till att människorna i de fattiga länderna kan omsätta sina behov i verklig efterfrågan på världsmarknaden. Vill vi få en positiv ekonomisk utveckling i hela världen måste vi alltså satsa på u-länderna och medverka till att ge dem en ordentlig köpkraft. Det är det bästa sättet att säkra produktionsmöjligheter och sysselsättning även i i-länderna på längre sikt. Här behövs det insatser både när det gäller bistånd och när det gäller handel för att ge u-länderna bättre möjligheter också att få avsättning för sina egna produkter och för att på det sättet stärka deras ekonomi. Erfarenheten visar nämligen att allt som u-länderna kan få in i form av bistånd eller intäkter för vad de själva säljer så småningom letar sig tillbaka till i-länderna i form av efterfrågan på de i-landsprodukter som de flesta utvecklingsländer har ett så desperat behov av. Men samtidigt är det givet att det krävs anpassning också avoss. Vi bör inte försöka tvinga på u-länderna våra egna konsumtionsmönster och våra i-landsanpassade tekniska lösningar. Om vi vill se en global ekonomisk utveckling där behoven och efterfrågan i u-länderna blir något av en motor, då måste vi utnyttja vårt eget kunnande och vår egen tekniska kapacitet för att ta fram teknik och produkter som är anpassade till de fattiga ländernas utvecklingsbehov och också till deras kulturmönster. Vi måste se till att vi kan bistå dem med resurser för att tillgodose deras grundläggande behov när det gäller landsbygdsutveckling, ekologiska problem och försörjningsproblem. På det sättet kan en positiv utveckling i u-länderna bli något som är positivt också för världen i dess helhet. Den politik som socialdemokrater och moderater står för på det här området är förbluffande kortsynt. För att uppnå en besparing på 150 miljoner säljer man ut Sveriges möjligheter att vara pådrivande i en positiv utveckling och att utöva press på andra i-länder. Det är dags, herr talman, för en helhetssyn på u-landsproblemen som innebär att man inte ser dem framför allt som problem mellan oss och dem, utan där man utgår ifrån att vi har gemensamma globala problem, gemensamma ekologiska problem och gemensamma ekonomiska problem och ett gemensamt ansvar för att angripa dem. Jag vill, herr talman, yrka bifall till de reservationer där centerns företrädare finns med och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det svenska biståndet bör präglas av effektivitet och hög kvalitet. Det är vidare viktigt att man når de individer och grupper som biståndet är avsett för. Vi måste också alltid hålla de biståndspolitiska målen levande. Om t.ex. ett av våra programländer år efter år bryter mot fundamentala demokratiska principer och kränker de mänskliga rättigheterna, måste detta få konsekvenser för vår biståndspolitik. Det får inte vara så att t.ex. målet om en demokratisk utveckling begränsas till en teoretisk paroll i våra riksdagshandlingar, utan det måste alltid vara fråga om en levande målsättning. I alla dessa avseenden spelar de enskilda organisationerna en viktig roll. Deras biståndsarbete har visat sig vara mycket effektivt. De har ofta en lång erfarenhet, de har enskilda och grupper i Sverige som är engagerade i arbetet, och de har god lokal kännedom. Om ett projekt inte går bra kan vi i riksdagen få vänta länge på besked i frågan, trots att vi har anslagit medel. Detta händer mera sällan när t.ex. en kyrka eller en annan enskild organisation är ansvarig för biståndet. I förra veckan diskuterade utrikesministern och jag utvecklingen i Zimbabwe här i kammaren. Anledningen var de många uppgifterna om förtryck av befolkningen i Matabeleland. BI. a. är det känt att ett avspärrat område i provinsen tömts på mat, att butiker har stängts och att mattransporter har stoppats. I Zimbabwe har en enskild organisation — Svenska Kyrkans mission — arbetat i över 80 år. Att i det rådande läget i provinsen Matabeleland överlåta en betydligt större del av främst katastrofbiståndet till enskilda organisationer måste ses som en viktig markering och ett sätt att verkligen försöka nå fram med hjälpen till de mest behövande. Biståndet ges här till olika systerorganisationer och har alltså inte karaktären av stöd till regimen. Zimbabwe och Matabeleland är ett exempel på ett område där enskilda organisationer har en stor uppgift att fylla. Det finns liknande exempel i många andra länder i olika världsdelar. Herr talman! I reservation nr 9 har de tre borgerliga partierna föreslagit att de enskilda organisationerna i ökande utsträckning skall användas som kanaler för förmedling av bistånd till u-länderna. Ytterligare ett skäl för detta är styrkan i att kunna främja en pluralistisk utveckling i u-länderna. De enskilda organisationerna i vårt land har sin förankring i kyrkor och samfund, i Röda korset, Rädda barnen och andra ideella organisationer och i fackliga och kooperativa rörelser. Det ligger givetvis helt i linje med målsättningen om en demokratisk samhällsutveckling att stödja en motsvarande uppbyggnad av ideella och andra fria organisationer i de länder som erhåller svenskt bistånd. Ett särskilt avsnitt i den moderata motionen 966 behandlar biståndet på massmedieområdet. Det är ju ett område som är särskilt angeläget när det gäller att slå vakt om demokratiska ideal. Vi föreslår här en kanalisering av stöd via icke statliga organisationer. På så sätt kan vi i någon mån vara med om att bygga upp en fri press i de aktuella länderna genom att samarbeta med organisationer som inte behöver stödja regeringar, som ofta har en syn på press, radio och TV som inte går att förena med demokratiska ideal. I den biståndsutredning som de tre borgerliga partierna vill tillsätta föreslår vi att man skall ta upp formerna för en utbyggnad av samarbetet med de enskilda organisationerna. Med detta yrkar jag bifall till reservation 9. Moderata samlingspartiet har under en följd av år betonat vikten av det arbete som enskilda organisationer utfört inom och utom ramen för vårt statliga bistånd. Vi har också föreslagit kraftiga höjningar av anslaget. Förra året föreslog vi ett belopp som låg 15 miljoner över propositionens förslag. I år vill vi också öka anslaget. Det betyder att vi föreslår en ökning med 45 miljoner i förhållande till det budgetår som snart går mot sitt slut. Det gäller ju att föreslå realistiska höjningar även till ändamål som man vill prioritera. Så långt kan jag hålla med Sture Palm, som i sitt anförande försvarade utskottsmajoriteten. Men med vilken rätt kan Sture Palm hävda att just 250 milj.kr. är den summa som de enskilda organisationerna kan använda för nästa budgetår? Varför är t.ex. inte 260 miljoner ett lika rimligt belopp? Vårt alternativ innebär alltså ytterligare 10 miljoner i förhållande till propositionen. Det är den uppräkning vi önskar för nästa budgetår. För en mer långsiktig inriktning av stödet till enskilda organisationer, både när det gäller anslagets storlek och verksamhetens inriktning, vill jag hänvisa till den tidigare nämnda biståndsutredningen, som vi på den borgerliga sidan vill tillsätta. Med det nu sagda vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen 24. I reservationen 40 säger vi att det är önskvärt att Afro-Art kan räkna med fortsatt stöd från SIDA även för sin informationsinriktade verksamhet. Vi säger också att Afro-Art bör jämföras med de organisationer som specialiserat sig på u-landsfrågor och att Afro-Art bör kunna söka och få bidrag från SIDA för olika projekt. Men vi är inte beredda att nu ge Afro-Art generellt informationsbidrag. Med detta vill jag yrka bifall till reservationen 40 och till övriga reservationer av de moderata utskottsledamöterna.

Herr talman! Jag skall något uppehålla mig vid södra Afrika och Centralamerika, två regioner som är viktiga i biståndssammanhang och som har varit aktuella i många år och i många biståndsdebatter. När det gäller läget i södra Afrika vet vi alla vad destabiliseringen och de dåliga förhållandena i den regionen beror på. Vi känner ju alla till att det är Sydafrikas roll där som slår igenom. Genom en oerhört stark militär uppbyggnad och en mycket stor ekonomisk kapacitet har Sydafrika lyckats skaffa sig en helt dominerande position. Apartheidregimen i Sydafrika har alltså varit framgångsrik. Den har kunnat vara det därigenom att den erhållit ett mycket kraftigt stöd från USA och också från västeuropeiska stater som t.ex. Frankrike och Storbritannien. Man kan säga att Sydafrika, liksom många andra liknande stater, är en polis för framför allt USA:s intressen i området och att Sydafrika därigenom också har kunnat stå emot FN-resolutioner och FN-uttalanden och fortsatt att trakassera, förfölja och verkligen skada sina grannar. Sverige har naturligtvis också ett ansvar här. Det är klart att Sverige har gjort ganska stora och mycket bra insatser. Sydafrikalagen har nu på nytt tagits upp till debatt här i Sverige. Det kommer förhoppningsvis att efter vissa turer bli en skärpning av den lagen. Det är bra, och det kan alla som har jobbat med detta hälsa med tacksamhet och tillfredsställelse. Det som är intressant när det gäller södra Afrika är ju det läge som uppstått efter de s.k. fredsuppgörelserna med Angola och Mogambique, något som tidigare berörts här i debatten. Det är tvångsöverenskommelser som dessa stater varit tvungna till, därför att de helt enkelt inte kunnat — vare sig ekonomiskt eller, ännu mindre, militärt — stå emot det tryck som Sydafrika utövar på dem. Mot den bakgrunden har vi här i Sverige kunnat höra, naturligtvis från moderat håll, att det nu är dags för Sverige att ompröva hela sin politik beträffande södra Afrika. Nu skall vi spola den dåliga Sydafrikalagen. Vi skall så att säga häva de restriktioner som funnits mot Sydafrika. Vi skall i stället satsa på Sydafrika. Enligt uppgifter från moderaterna har så skett när det gäller Angola och Mogambique. Naturligtvis är det en helt galen och vansinnig uppfattning. Vad som behövs är självfallet ett ökat stöd till de här länderna, så att de — om möjligt — kan stå emot det tryck som utövas på dem och så att de kan uppnå en större självständighet, en större nationell frihet. Mot den bakgrunden är det bra att det föreslås ett ökat stöd, vilket uttalats här från talarstolen. Det är bra att regeringen är villig att ta upp frågan om förnyade stödaktioner —t.ex. när det gäller ANC, som verkligen är illa ansatt i det här sammanhanget. Det behövs alltså. Vidare behövs det en starkare opinion även här hemma i Sverige. Många frivilliga ideella organisationer, typ Afrikagrupperna eller Isolera Sydafrika-kommittén, sköter på ett mycket bra sätt sådana frågor. Naturligtvis behöver också de stöd för att kunna driva den opinionen här hemma. Det är alltså en bra linje som den svenska regeringen i detta avseende valt. Vi hoppas att det skall bli resultat och att förhållandena skall bli bättre för de båda länderna som är så utsatta. Jag vill också säga några ord om Centralamerika. Även i det sammanhanget vet vi vilka orsakerna till missförhållandena är. Där behöver USA i och för sig inte ha någon särskild polisstat. Man sköter sig själv i stor utsträckning. Man håller ordning på sin egen bakgård, och det har man gjort under många årtionden. Vi känner till läget i Nicaragua. Landet hotas av en direkt militär intervention. Exemplet Grenada förskräcker. Vidare känner vi till vilket stöd de s.k. contras får från USA. Vi vet att USA, i strid med alla folkrättsliga regler, minerat hamnarna där och att man även på alla andra sätt stöder de militära interventionerna, från norr till söder. Även i det här sammanhanget har det uppstått en debatt här hemma med temat mänskliga rättigheter. Som vanligt är det framför allt högerkrafterna som gått ut väldigt hårt. Det har debatterats mycket exempelvis om miskitoindianerna, en grupp som blivit mycket förtryckt av sandinisterna i Nicaragua. Självfallet har misstag begåtts. Sandinisterna själva har lämnat redogörelser därvidlag. Det egendomliga är ju att i ett annat närliggande land i samma region, nämligen i Guatemala, pågår ett folkmord av väsentligt större omfattning. Tiotusentals indianer har nämligen mördats under de senaste åren. Om dessa brott mot de mänskliga rättigheterna och om andra övergrepp som förekommit har vi dock inte hört någonting här hemma från högergruppernas sida — vare sig från moderaterna eller från annat håll. Det har varit tyst om indianmorden i Guatemala. Men det har passat att tala om att miskitoindianerna är förföljda, och det är avslöjande. Moderaternas och andra borgares tal om de mänskliga rättigheterna förklingar verkligen ohört. Det låter falskt. Man märker ju att det inte finns någon verklig känsla bakom. Det är bara ett sätt att försöka komma åt en progressiv regim som sandinistregimen i Guatemala. När det gäller Guatemala har vi också en annan bekant fråga. Det gäller Coca Cola-fabriken, där det under årens lopp förekommit många bojkottaktioner. Från de olika partierna är vi många som träffat t.ex. fackföreningsfolk vid deras besök här. Efter något halvår har vi fått höra att de mördats av regimen i Guatemala. Nu är en bojkott mot Coca Colas produkter på nytt i gång här i Sverige, mot bakgrund av vad som händer i Guatemala. Bojkotten börjar i dag. Här kan man på nytt fråga efter moderaternas och andra högermänniskors inställning. De borde ta del av vad exempelvis en kioskinnehavare i Västergötland, Mats Claesson i Kinna, säger: ”— När det handlar om mord på arbetare och förbud mot facket, är det självklart för oss i Sverige att ställa upp. — Arbetsgivarna i vårt land talar ofta om hur bra facket har det i Sverige och ”ömmar offentligt” för fria fackföreningar i tex Polen. Här har de chans att visa solidaritet.” Jag tycker att moderaterna och andra borde tänka på detta ordentligt. Jag vill säga några ord om läget i El Salvador, där vi känner till hur det ligger till. Vi har nyss sett val genomförda där som har tagits till intäkt för att USA på nytt öser in militära medel och militärt stöd i området. De slutsatser som man kan dra här, lika väl som beträffande södra Afrika, är naturligtvis att vi måste öka stödet till dessa nationer och folk och verkligen se till att den här reaktionära offensiven från USA och dess handgångna män slås tillbaka inom dessa områden.

Herr talman! Jag skall något kommentera de reservationer som berör bistånd till vissa länder i Asien. I journalisten Pierre Frählings utmärkta reportage om massaoch pappersfabriken Bai Bang i Vietnam återges bl.a. ett citat av Carl Gösta Widstrand. Det anknyter på ett alldeles speciellt sätt till dagens debatt. Citatet lyder: ”Vad skulle du säga om det kom fyra kineser och en turk som alla visste allt om Ångermanland?” Ja, vad skulle man säga? Men i det svenska utrikesutskottet finns det åtminstone fyra moderater som tror sig veta allt om Vietnam, Laos, Kampuchea m.fl. länder. Ja, de anser sina kunskaper vara så överväldigande och fulländade att de inte tänker besöka just Vietnam under utrikesutskottets resa till Sydostasien i höst. De avstår alltså från att på ort och ställe försöka skaffa sig en bild av situationen, få sina väletablerade åsikter bekräftade eller dementerade i det land — Vietnam — som blivit föremål för så mycket oförsonlighet, så hårda ord från just moderaternas sida. Vietnamesiska trupper befinner sig sedan flera år i grannlandet Kampuchea. Såväl i en interpellationsdebatt den 4 maj som i dagens debatt har socialdemokratiska företrädare klart tagit avstånd från denna ockupation. Detta klara avståndstagande har i olika internationella sammanhang framförts till Vietnams regering. Men denna djupt tragiska konflikt, som är betydligt mer mångfasetterad och komplicerad än vad som framgår av den ensidiga moderata propagandan, tar moderaterna ändå till intäkt för att helt avveckla biståndet till Vietnam. När moderaterna beskriver den vietnamesiska närvaron i Kampuchea som ett flagrant brott mot FN-stadgan, förbiser de samtidigt att det är ett avtalsbrott att så abrupt som moderaterna förespråkar bara avveckla biståndet till Vietnam. Moderaterna glömmer också bort att Vietnam är indraget i en stormaktskonflikt med betydligt tyngre pjäser än detta fattiga och underutvecklade land. Kampuchea har blivit något av en skärningspunkt för stormaktsintressena, och i detta sammanhang är Vietnam bara en bricka i ett betydligt större spel. Med tystnad förbigår moderaterna USA:s brott att inte fullgöra sina åtaganden när det gäller återuppbyggandet av det land som man bombat sönder och samman. Med samma tystnad negligerar moderaterna de flagranta brott som begås av stormakten Kina, som gång på gång gjort sig skyldigt till kränkningar av det vietnamesiska territoriet. Inte ett ord får vi höra om Pol Pot, den regim som med Kinas goda minne spred skräck och terror i Kampuchea och som fördrevs av vietnamesiska trupper som alltsedan dess befinner sig i landet. Jo, vi fick faktiskt indirekt, om jag tänker efter, höra något. Vi fick från en moderat företrädare höra att det var ett folkligt motstånd knutet till den koalitionsregim som kallar sig Demokratiska Kampuchea. I denna koalition har den blodbesudlade Pol Pot en framträdande roll. Hans röda khmerer utgör stödtrupperna just i denna koalition. Det är rätt fantastiskt att detta av moderaterna kallas för folkligt motstånd. Öga för öga, och tand för tand tycks beklagligt nog vara den biståndspoli tiska linje som moderaterna förespråker gentemot en del fattiga u-länder. Samtidigt är denna politik fylld av motsägelser. Låt mig ta ett par exempel. I reservation 12 som är fogad till utrikesutskottets betänkande 15 talar man i samband med förslaget om biståndsutredning om behovet av att biståndet når dit där det bäst behövs och inriktas så att det möter de fattigaste och mest utsatta människornas grundläggande behov. I reservation 17 föreslår moderaterna kraftiga nedskärningar av biståndet för några av de fattigaste och mest utsatta länderna — Laos, Vietnam och Tanzania, för att ta några exempel. Förvisso träffas biståndsavtalen formellt med resp. lands regering, men det är ju människorna, de fattiga och nödlidande människorna, som kommer i åtnjutande av biståndet. Det är barnen i Vietnam som får skolböcker tryckta på papper från pappersbruket i Bai Bang. Det är de fattiga svedjejordbrukarna i Muang Paksane-området i Laos som får en något drägligare tillvaro genom svensk utvecklingshjälp. Detta handlar om grundläggande mänskliga behov, och det är sannerligen inte fråga om den bittra skörd som moderaterna cyniskt har talat om. Om vi skulle följa moderaternas krav och dra in u-hjälpen till Vietnam, får det förödande konsekvenser för pappersbruket i Bai Bang, som kommer att behöva svenska experter och svenska reservdelar åtminstone fram till 1990. Förutom ren cynism mot människorna innebär den här politiken också en ren kapitalförstöring. Herr talman! Det anstår inte ett utvecklat och i internationellt perspektiv välmående land som Sverige att använda utvecklingsbiståndet som ett utrikespolitiskt påtryckningsmedel. Jag tror att debatten skulle tjäna på litet större ödmjukhet och återhållsamhet — särskilt som det handlar om ett område som vi alla på grund av avstånden till händelsernas centrum faktiskt har begränsade kunskaper och insikter om — och att vi inte gör för tvära kast i biståndspolitiken utan håller fast vid långsiktigheten när det gäller biståndet. Vpk har i reservationerna 18 och 21 föreslagit höjningar av biståndet till Laos och Vietnam samt som nya samarbetsländer föreslagit Yemen och Kampuchea. Till detta kan jag säga att samhällsekonomin inte medger att vi utvidgar våra biståndspolitiska åtaganden. Våra ansträngningar bör i stället inriktas på att konsolidera våra insatser och försöka åstadkomma ett bättre utnyttjande av de resurser vi f.n. ställer till u-ländernas förfogande. När det gäller Kampuchea vill jag emellertid understryka att Sverige sedan 1979 genom FN-organ bidragit med ca 130 miljoner till hjälpprogrammet. Insatserna rör sig i första hand om förbättring av livsmedelsförsörjning och hälsovård. Sverige är f. n. en av de största bidragsgivarna till FN:s hjälpprogram i Kampuchea. En första förutsättning som måste uppfyllas för att ett bilateralt avtal mellan Sverige och Kampuchea skall kunna komma till stånd är att det åtminstone finns en regering i Kampuchea som vi kan erkänna. Varför det inte finns en sådan regering skall vi diskutera i samband med ett annat Herr talman! Låt mig till sist bara helt kort säga några ord om reservation 28 rörande Östtimor. Frågan om självbestämmanderätten på denna lilla ö i den ostindiska arkipelagen har ju diskuterats flera gånger i riksdagen. Det har inte framkommit något nytt i frågan sedan vi senast debatterade den här i kammaren. Generalsekreteraren har i uppdrag att göra sonderingar och se vad man kan komma fram till genom att kontakta parterna. Frågan kommer sannolikt upp i FN i höst. Först då, när vi kan se de förslag som läggs fram, finns det anledning för Sverige att ta ställning. Herr talman!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

Herr talman! Bengt Silfverstrand sade att det skulle behövas litet mer ödmjukhet i debatten om de här frågorna. Jag tyckte inte riktigt att han själv levde upp till den uppmaningen. Vi har vissa fakta i ärendet om Vietnam. Den 31 januari 1983 artilleribesköts, bombades och utplånades byn Nong Chan i västra Kampuchea av vietnamesiskt artilleri, pansarfordon och infanteri. Många dödades och skadades. 50 000 människor förlorade sina hem. Det här är anfall som har pågått under en lång tid — under hela den femårsperiod som Kampuchea varit ockuperat av Vietnam. Jag vill påminna Bengt Silfverstrand om ett svar som Ola Ullsten gav i kammaren 1980, där han sade: Den politik som bedrivs i Vietnam kommer i längden att allvarligt skada biståndsviljan i Sverige och få konsekvenser för våra möjligheter att över huvud taget lämna bistånd. — Vi har tagit konsekvenserna av vad som har hänt i Vietnam. Vi konstaterar med glädje att också folkpartiet har gjort det. När Sverige skall omförhandla om biståndet, säger folkpartiet, skall det minskas, och vårt land bör i fortsättningen begränsa sig till humanitärt bistånd. Det har vi heller ingenting emot. Jag kan dessutom upprepa vad jag hänvisade till i mitt tidigare anförande, nämligen Olof Palmes konstaterande i samband med ockupationen, att invasionen inte kunde ursäktas, att den skulle fördömas. Men långt värre är om Vietnam nu stannar kvar i Kampuchea, sade han. Det är värre än den dumhet man nu har begått. — Detta har Olof Palme sagt, och Bengt Silfverstrand borde rimligen kunna acceptera detta hans yttrande. Sedan hade Maj-Lis Lööw en del kommentarer om Tanzania .
Herr talman! Även Bengt Silfverstrand framförde en viss uppfattning om Tanzania. Jag kan konstatera att fördelningen av vårt bistånd till Tanzania är ungefär 333 milj.kr. till industristöd och importstöd. Med hänsyn till att ca 130 milj.kr. reserverats varje år de senaste åren kan det vara rimligt att begränsa biståndet till Tanzania, särskilt med hänsyn till vad som står i motion 1558.
Herr talman! Jag vill helt kort säga, att den ödmjukhet som jag hänvisade till gällde inställningen till problemen i de fattiga länder som behöver svenskt bistånd. Vietnam är ett sådant land.

Herr talman! Jag avser att särskilt tala om den del av utrikesutskottets betänkande om internationellt utvecklingssamarbete som berör katastrofbiståndet. Vi moderater anser att när det gäller att hjälpa de fattiga och nödlidande i världen fyller katastrofbiståndet en mycket viktig funktion. Vi tycker också ätt det är naturligt och praktiskt lämpligt — som Lars Hjertén redan nämnt i sitt anförande — att en stor del av katastrofanslaget går via de enskilda organisationerna som Rädda barnen, Röda korset och kyrkornas mission, som ju har möjlighet att arbeta mer informellt än en statlig myndighet och ofta når en hög effektivitet i sina insatser. En del av katastrofanslaget har kommit att användas som en förstärkning i form av tilläggsanslag till programländerna utan att det kan göras gällande att en oförutsedd nödsituation har inträtt. Nicaragua fick t.ex. under 1982/83 en fördubbling av sin landram genom tillskott av katastrofbistånd. Likaså fick Vietnam extra anslag genom katastrofanslag och livsmedelsbistånd på mer än 20 milj.kr., samtidigt som det där fanns stora reservationer på landramen. Vi anser att det är fel att vid sidan av riksdagen på detta sätt ge extra anslag till enskilda länder. Sture Palm citerade i sitt inlägg utrikesutskottets betänkande 1979/80 nr 20, där det sades att katastrofposten inte fick användas så, att inriktningen och omfattningen av de av riksdagen fastställda biståndsinsatserna i någon avsevärd mån förändrades. Vi tycker att så har skett. Att katastrofposten kan utgöra en reservpost att användas för icke förutsedda mer angelägna biståndsbehov kan vi moderater acceptera endast om det rör sig om mindre och tillfälliga insatser. Vi moderater anser också, herr talman, att när katastrofer av skilda slag inträffar i programländerna och det finns outnyttjade medel i form av reservationer inom landramarna, skall påkommande behov i första hand täckas genom användande av dessa reservationer. Inte sällan medför naturkatastrofer att det reguljära biståndsarbetet i landet måste uppskjutas, och detta gör det möjligt att omdisponera medel till humanitärt bistånd. Utskottets majoritet delar tyvärr inte vår uppfattning att katastrofposten i princip endast skall användas vid oförutsedda nödsituationer utan vill även fortsättningsvis ha kvar möjligheten att använda katastrofmedlen som en extra förstärkning av landramarna utanför riksdagens prövning. Inte heller har vårt förslag beaktats, att man först skall undersöka möjligheten att omdisponera medel inom landramarna innan beslut om extra katastrofbistånd tas speciellt i fall där de långsiktiga biståndsinsatserna måste förskjutas i tiden. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den moderata reservationen nr 27.

Herr talman! Jag skall ge några kommentarer till reservationerna 29-32 som är fogade till det betänkande som nu behandlas, och samtidigt därmed kortfattat redovisa utskottsmajoritetens synpunkter på avsnittet miljövård, markvård och energi. Det bör inledningsvis framhållas, som regeringen också gör i propositionen, att miljöförstörelsen i u-länderna främst är en följd av att naturresurserna överansträngs. Stora befolkningsgrupper tvingas, för att klara sin omedelbara överlevnad, att utnyttja tillgängliga resurser på ett sätt som tär på naturtillgångarna. Befolkningstillväxt, livsmedelsbrist och energikris bildar en fattigdomens onda cirkel som hotar att leda till ekologisk katastrof i många områden. Svårast drabbas de fattiga. Miljövård och insatser för att vidareutveckla naturresurserna är därför en förutsättning för att människor med begränsad tillgång på produktionsresurser skall kunna tillfredsställa sina egna och kommande generationers basbehov. Inom vårt utvecklingssamarbete — vårt bistånd — har miljöaspekterna efter hand kommit att beaktas i en ökande omfattning. Detta har framhållits tidigare under dagens debatt. Nu ligger tyngdpunkten i vår satsning på miljövård inom landprogrammen, och det är väl att betrakta som naturligt med tanke på den nära samverkan som krävs med mottagarländernas myndigheter men också med hänsyn till behovet av att kunna integrera miljövårdsinsatserna med verksamheter inom flera olika sektorer. Som en följd av detta synsätt upphörde i fjol den särskilda anslagsposten Miljöoch markvård samt energi, och de insatser på området som inte skulle rymmas inom landramarna återfördes till anslagsposten Särskilda program. Nu kräver de borgerliga partierna i reservation nr 29 att denna anslagspost åter inrättas. Utskottsmajoriteten avstyrker detta krav av det skäl som jag nämnt, men vi vill också framhålla att slopandet av det särskilda miljöansla get inte på något sätt innebär att vi fäster mindre vikt vid insatser för miljöoch markvård samt energi. Regeringens uppfattning är att dessa uppgifter i första hand bör bedrivas inom det landinriktade samarbetet. Den uppfattningen delar utskottsmajoriteten. Som framgår av propositionen är regeringen dock medveten om behovet av särskilda insatser för miljövårdsändamål vid sidan av landprogrammen. Det finns behov av att bedriva experimentverksamhet för att pröva nya metoder. Det finns anledning att uppmärksamma problem, som berör en grupp av länder eller som aktualiseras av ett mellanstatligt organ. Man pekar på den särskilda betydelsen av att finna metoder för att hejda ökenutbredningen, att söka trygga den lokala brännvedsförsörjningen och att främja småskalig energiförsörjning. Mot den här bakgrunden tillförs anslagsposten Särskilda program ytterligare 25 milj.kr. i dens.k. tilläggspropositionen. Detta belopp är huvudsakligen avsett för miljöoch energiinsatser. Det bör påpekas att beloppet är nästan lika stort som det belopp som krävs i moderaternas reservation nr 29. Från utskottsmajoritetens sida finner vi det angeläget att i detta sammanhang poängtera att miljöoch energiinsatserna inom landprogrammen å ena sidan och inom anslagsposten Särskilda program å andra sidan inte skall uppfattas såsom konkurrerande med varandra utan såsom kompletterande varandra. Den ämnesinriktade verksamheten är, som jag pekat på, tänkt att ha en experimenterande och nydanande inriktning eller vara avsedd för insatser, som av olika skäl inte kan rymmas inom landprogrammen. Så några ord om de insatser som görs inom miljöområdet. Det kan finnas anledning härtill. I det konkreta utvecklingssamarbetet tar de sig uttryck på olika plan i SIDA:s samarbete med mottagarländerna. För det första försöker SIDA definiera och beakta miljöaspekter vid utformningen av alla insatser. För det andra kan alla projekt som är inriktade på landsbygdsutveckling sägas ha till syfte att bevara miljön. För det tredje har SIDA under senare år satt i gång en rad särskilda miljöoch markprogram. I östra Afrika har ett flertal program utvecklats, som syftar till att skydda naturresurser, samtidigt som småbrukarnas utkomstmöjligheter även på kort sikt ökar. Det största landsbygdsutvecklingsprogram som Sverige stöder med biståndsmedel är byskogsprogrammet i Indien, som kommer att öka byarnas försörjning med brännved samtidigt som det bidrar till att förhindra miljöförstöring. Regionala miljövårdsprogram är under utveckling inom ramen för SADCC i södra Afrika, genom FN:s Sahelprogram och i Mekongkommitténs regi. Vi uppmärksammar i vårt bistånd också behovet av att stödja u-ländernas ansträngningar att förbättra sin energiförsörjning på flera sätt. Vi lämnar bl.a. stöd till energiplanering och till utveckling av nya och förnybara energikällor. Huvuddelen av det svenska energibiståndet lämnas emellertid inom ramen för enskilda landprogram, och då uppmärksammar man särskilt landsbygdens energibehov. Bl.a. har ju byskogsprogrammen till mål att förbättra brännvedsförsörjningen. Avslutningsvis skall framhållas att det är utskottets mening att SIDA:s olika miljövårdsinsatser är värda ett fortsatt betydande stöd. Det framgår också av propositionen att regeringen fäster stor vikt vid miljövård, markvård och energiinsatser i biståndet och att man är inställd på att ge ett fortsatt kraftigt stöd till denna verksamhet. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna nr 29-32 och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Om inte några dramatiska förändringar äger rum är den globala befolkningssituationen sådan att världens befolkning år 2000 kommer att bestå av ca 6 miljarder människor, varav 5 miljarder i tredje världen. Man räknar ändå med ett sjunkande antal födslar per kvinna, men befolkningsökningen beror som bekant på att antalet kvinnor i fertil ålder är så stort. Vi vet också att en av de negativa verkningarna av den fortsatta befolkningsökningen är en starkt ökad förslitning av jordens resurser. Alla dessa människor måste ha mat, vatten, bränsle, primärhälsovård och utbildning. FN:s befolkningskonferens i Bukarest 1974 och den nu förestående i Mexico har öppnat världens ögon för följderna av befolkningsökningen och de problem som den drar med sig. Ständigt återkommande naturkatastrofer bidrar dessutom till att göra situationen ytterligt svårlöst i stora delar av världen. På många håll har därför biståndets storlek satts i direkt relation till möjligheterna att hjälpa nödlidande människor i deras svåra situation. Under åren som gått har en ökande andel av svenskt bistånd gått till upplysning om situationen i tredje världen. För en regering är det naturligtvis viktigt att ha medborgarnas stöd i en satsning på bistånd som med internationella mått mätt är mycket stort. Frågan är bara om inte den informationen i många avseenden varit missriktad i så måtto att man från SIDA:s håll sällan klargjort att inte ens ett obegränsat antal miljoner kan bidra till att färre barn föds eller dör äv svält om inte barnens egen regering har en god vilja att använda bistånd med det målet i sikte. De utvärderingar som gjorts av svensk biståndsverksamhet under senare år fristående från SIDA visar på ett skrämmande sätt hur svårt det har varit och är för svenska biståndsmyndigheter att använda svenska biståndsmedel så, att de får den verkan som uttrycks i våra biståndsmål. Margaretha af Ugglas och andra har pekat på det orimliga i ett fortsatt bistånd till länder som saknar möjlighet till utveckling mot demokrati och till länder som befinner sig i krig. Det var skrämmande att höra Bengt Silfverstrands cyniska uppfattning. I det senare fallet går ju en stor del av landets egna resurser till att underhålla krigsmakt och/eller ockuperande militär styrka. Utrikesutskottet konstaterar att man i det nu pågående utvecklingssamarbetet i ökande grad utnyttjar möjligheten att påverka biståndets inriktning och utformning. Dock, herr talman, och det är att märka, inte dess utnyttjande. Erfarenheterna visar att den blåögda tilltro till mottagarländernas goda vilja som präglade biståndsverksamheten för ett antal år sedan har måst delvis överges. Vi moderater har under hela denna tid krävt en effektiv uppföljning och utvärdering av vårt bistånd. Viss sådan förekommer nu, och resultaten är i så måtto glädjande att en viss förändring av biståndets inriktning kan märkas. Man medger åtminstone att vi själva måste lägga oss i hur biståndet utformas. Regeringen tycks också ha insett att målet att nå de fattigaste i mottagarländerna är det allra svåraste. Och hur kan det vara annat? Åtskilliga av våra mottagarländer prioriterar detta mål mycket lågt. Stig Alemyr sade att de borgerliga regeringarna inte förändrat biståndets inriktning, men det är inte sant. Det var under den borgerliga regeringstiden som svenskt statligt bistånd av någon nämnvärd storlek äntligen kunde användas till att hjälpa frivilliga organisationer i deras biståndsverksamhet. Innan den borgerliga regeringen tillträdde utgick 11 milj.kr. till enskilda organisationer. Nu föreslår regeringen 250 milj.kr. Den självgodhet och missriktade tilltro till mottagarländernas regeringar som tydligast kommit fram i våra förhandlingar med Vietnam men som över lag präglade vårt bistånd före 1976 har därefter förändrats till en öppenhet när det gäller att undersöka vilka vägar vi skall använda oss av för att nå ut till alla dem som saknar det nödvändigaste i livet. En av de vägarna, beprövad och effektfull, är de enskilda organisationernas hjälpverksamhet. De hade, och har ännu i dag, en utomordentlig fördel: de behöver som enskilda organisationer inte förhandla med regeringar, utan med sina systerorganisationer och andra organisationer, och de når ut till de mest behövande. När socialdemokraterna satsade på av mottagarländerna önskade skrytpalats till sjukhus, fanns det organisationer som ordnade sjukmottagningar i hyddor med jordgolv. Sjukhusen hade hissar för moderna bårvagnar, men inga bårvagnar. Patienterna kom i handburna bårar, vars stänger inte gick in i hissarna. Bårarna fick bäras i trappa efter trappa. I hyddorna skedde och sker komplicerade förlossningar genom att barnmorskan hjälper till med en vanlig enkel stavficklampa tejpad i sin panna. Herr talman! Detta är inget jag läst eller hört. Jag har sett det med egna ögon. Jag har slagits av, när man diskuterar kvantiteten och enprocentsmålet i det svenska biståndet, hur många miljoner som är bortkastade på skrytprojekt av gigantiska slag, och hur många sjukstugor som drivs av svenska barnmorskor bl.a. i missionens tjänst, som saknar det mest elementära för en enkel sjukvård. Mer pengar till biståndet, ropas det på många håll. Mer människor till bistånd, skulle jag vilja ropa. Och människor är det ont om. Svenska biståndsarbetare gör oftast ett mycket gott arbete, men de är dyra i drift. De är garanterade trygghet av olika slag, självklart. De som är ute i enskild tjänst måste uppge sina anställningar, har ingen garanti för att deras barns skolgång säkras, kan ofta inte resa hem mer än vart tredje år — men ännu finns de. Efter att ha lyssnat till utrikesministern här i dag kan man kanske hoppas att sociala och arbetsmarknadspolitiska åtgärder utformas på ett sådant sätt att frivilligorganisationernas personalinsatser så långt möjligt underlättas. Faktum är att riksdagen och SIDA tycks ha ett betydligt större förtroende för samarbete med mottagarländernas regeringar än med enskilda organisationer. När dessa senare söker bidrag från SIDA fordras ofta en byråkratisk handläggning som försenar och ibland omöjliggör angelägna projekt, vilka riktar sig till just de mest fattiga och nödlidande, samtidigt som importstöd med obekant användningsområde går till krigförande mottagarländer. Herr talman! Det finns naturligtvis en gräns för hur mycket svenskt bistånd som SIDA kan administrera, vilket också märks av reservationsbeloppens storlek. Det finns naturligtvis också en gräns för vad enskilda organisationer orkar med. Vi moderater har ständigt hävdat att den gränsen inte är nådd och yrkar därför på en ökning av detta anslag. Det skulle kunna öka ännu mycket mer om det fanns en vidgad öppenhet i SIDA:s förhandlingar med dessa organisationer. Alla de som ropar högt på ökade totala anslag borde göra en bedömning av vad vi får för pengarna, och hur effektiviteten kan höjas avsevärt genom en mer pluralistisk biståndspolitik. Herr talman, en annan fråga. I ett pressmeddelande från UD meddelades häromdagen att ytterligare 50 miljoner skall anslås till SWAPO för budgetåret 1984/85. Det är en ökning i förhållande till nuvarande budgetår på 3 milj.kr. Hur kan den ökningen motiveras mot bakgrund av vad som skett den senaste månaden? Visst behöver de namibiska flyktingarna i Angola medel till sitt uppehälle, och pengarna skall också bl.a. gå till det. Men i och med att Angola nu träffat överenskommelse med Sydafrika om att SWAPO inte skall finnas i södra Angola, borde ju de s.k. genomgångslägren för SNAPO-folk inte längre behövas. Jag har själv besökt ett sådant. Det mesta i lägret finansierades mer eller mindre helt med svenska medel. Det gällde kläder, transportfordon osv. Men det gav ändå en obehaglig känsla. Vart går egentligen svenska pengar? Vad har vi för garanti att våra medel enbart går till humanitära insatser? Jag har haft förmånen att resa runt i många afrikanska länder. Jag har personligen sett hur livsmedelssändningar bokstavligen direkt haft negativ effekt på landets egen livsmedelsproduktion. Jag har sett hur importstöd använts till att köpa båtlaster spanskt vin, vilket gjorde att Missionsförbundet inte kunde fullfölja ett sjukvårdsprojekt i några byar, där alkoholismen spred sig med oanad hastighet. Jag har nyligen upplevt hur SIDA inte anser att framställning av glasögon i Arusha bör vara biståndsberättigad i samband med stöd till den småskaliga industri som startats där genom svenskt bistånd — detta samtidigt som Tanzania gjort stora satsningar på att göra befolkningen läskunnig. Jag har uppehållit mig vid detaljer. Men hela vårt bistånd består av detaljer innan det når de enskilda människorna. Det går inte att komma ifrån att förhållandena i tredje världen har förändrats, i många fall till det bättre, i andra fall till det sämre. De borgerliga partierna har i utskottsbetänkandet reserverat sig för tillsättandet av en ny biståndsutredning och givit klara besked om vad den utredningen bör syfta till. En sådan utredning kommer säkerligen till förr eller senare. Jag skulle, herr talman, önska att riksdagen såg till att det blev förr. Jag biträder hemställan i de reservationer som avgivits av moderata utskottsledamöter.
Herr talman! Ingrid Sundberg angrep mitt anförande i morse. Jag ber Ingrid Sundberg att läsa detta anförande. Möjligen kommer hon då att märka att hon totalt missuppfattat vad jag sade.

Herr talman! Dagens debatt angående vårt u-landsbistånds storlek borde — om det skulle kännas bra — handla om hur mycket vi skall öka vårt stöd till de fattigaste länderna. Tyvärr tvingas vi återigen slåss för att åtminstone behålla biståndet på enprocentsnivån, oeb det känns närmast pinsamt. Då är det att märka att övergången från BNP fil BNI som beräkningsgrund redan i praktiken innebär att vi gått ifrån vår utsprungliga målsättning. I den ständigt pågående debatten om u-landsbistånds storlek är det en del argument för begränsningar i omfattningen som är särskilt ofta förekommande. Man säger att vi inte kan låna i utlandet och samtidigt skicka stora belopp till andra länder, folket i dessa må ha det hur dåligt som helst. Men uppenbarligen går det alldeles utmärkt att låna till vår egen lyckonsumtion som i vissa fall är rent skadlig för vår hälsa. Att vårt välstånd dessutom delvis är beroende av en orättfärdig exploatering av de fattigas resurser borde ytterligare stämma till eftertanke. Ett annat argument som man ofta kan höra är att de pengar vi satsar på u-hjälp inte kommer till rätt användning. Pengarna går till de redan rika, används till krigsmateriel eller satsas på rent olämpliga projekt — projekt som inte är till nytta för mottagarlandets folk i det långa loppet. Självfallet skall vi ständigt söka att se till att pengarna hamnar rätt. Ingen menar väl något annat. Men det är inget argument emot att vi skall stå fast vid vår målsättning när det gäller stödets omfattning. Nöden är ju så ofantlig att det absolut inte finns någon som helst risk att vi anslår för mycket pengar. Egentligen borde vi föra ett omvänt resonemang. Om pengarna inte används effektivt och kommer de fattigaste till del, måste vi anslå mer pengar för att uppnå samma effekt som om 196 bistånd användes på bästa sätt. En del säger att det faktum att vi nu går ifrån enprocentsmålet bara är tillfälligt och beror på tillfälliga ekonomiska problem. Så snart vi bringat ordning i landets finanser skall vi givetvis åter uppfylla våra löften. Jag undrar om de som använder det argumentet verkligen har tänkt igenom om det är ett realistiskt resonemang. Om vi i dag inte kan lägga till de 150 miljoner som fattas, hur skall vi då inom överskådlig tid kunna plocka fram de miljardbelopp som det inom några få år blir fråga om? Sammanfattningsvis är det alltså mycket av den obotfärdiges förhinder! Jag skall anföra tre skäl för ett vaktslående om enprocentsmålet. Skälen är givetvis fler, men jag skall anföra tre. Det viktigaste argumentet är den ofattbara nöd som finns ute i världen. Egentligen borde de faktiska förhållandena vara mer än nog som argument. Det vanligaste argumentet är att våra beslut betyder så mycket för hur andra änder handlar. Vi i Sverige vill ju så gärna vara det opinionsledande världssamvetet. Låt oss då ta vårt ansvar! Det tredje argument jag vill framföra är att jag tror det även med tanke på den inhemska opinionen är mycket olyckligt att gå ifrån enprocentsmålet. Risken finns att de som vill göra rejäla inskränkningar på vårt u-landsbistånd får lättare att argumentera när vi väl har gått ifrån det principiellt viktiga enprocentsmålet. Tyvärr finns det inom alla partier och grupper i samhället människor som gärna ser att vi i alla lägen tänker på oss själva i första hand. Först i andra eller tredje hand kommer ansvaret för våra medmänniskor i andra länder. Ett sådant synsätt går ut över de allra fattigaste — de som varken har mat eller vatten för dagen. Jag tycker att frågan om vårt u-landsbistånd är en fråga där vi alla här i riksdagen borde kunna enas om att i första hand slå vakt om uppsatta mål för att snarast kunna öka våra ambitioner. Vårt ansvar som ett av världens rikaste länder är stort. Låt oss med gemensamma ansträngningar leva upp till det! Världens fattiga har rätt att vänta sig det av oss. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som är undertecknade av de centerpartistiska ledamöterna i utskottet.

Herr talman! Ibland har vi alldeles för lätt för att glömma vissa grymma världshändelser. Det kan naturligtvis vara lätt, eftersom de är legio. Många påminns vi ändå om dagligen via TV och via den allmänna debatten och i tidningarna. Andra påminns vi mycket sällan om, bl.a. därför att varken TV:s reportrar eller andra journalister kan komma åt att rapportera om dem —- eller inte är intresserade. Så länge vi har klara fakta om krig och om flyktingar och deras nödsituationer får vi dock inte glömma utan måste ständigt vara beredda att hjälpa. Jag tänker just nu på ett fattigt och ockuperat land i Asien, där hjälpbehovet är oändligt, både innanför gränserna och utanför, bland miljoner flyktingar från landet. Jag tänker på Afghanistan. Det är nu snart fem år sedan den ryska invasionen, men ännu är det afghanska folket inte besegrat ordentligt. Vi vet att det just nu pågår en offensiv mot framför allt Panshir-dalen. Den har medfört ännu mer lidande för både civilbefolkningen och gerillan. Den medför också ännu större flyktingströmmar från landet. Vi har i Sverige en tradition att ge humanitär hjälp till folk som slåss för sitt oberoende. I Afghanistan gäller det ett folk som har förlorat sitt oberoende och slåss för att återupprätta det. Behovet av att vi visar vår solidaritet är alltså stort. Vi vet från en konferens i Gené&ve att antalet afghaner som har fördrivits från sitt land säkert är över 6 miljoner. Det är f. n. världens utan motstycke största flyktingproblem. Drygt 3 miljoner lever i läger utmed gränserna mellan Pakistan och Afghanistan och Iran. De förses med livets nödtorft av FN:s flyktingkommissariat och andra internationella hjälporganisationer. Men det finns 12 miljoner kvar, som håller ut inne i Afghanistan trots krig och trots stor nöd. FN gör hjälpinsatser, men det är svårt att nå fram med dem. Man måste gå genom den afghanska regimen, som ju folket inte gillar. Det finns alltså ett oändligt och omättligt hjälpbehov. Varje insats blir nästan bara symbolisk, men den har ett värde i sig, inte bara för att den kan lindra nöd. Den uppfattas av befolkningen som ett moraliskt stöd åt motståndet. Det är därför, herr talman, som jag har motionerat om bistånd till flyktingarna och till den afghanska befolkningen. Nu har utrikesutskottet behandlat motionen välvilligt, vilket jag faktiskt hade räknat med. Hur skulle utskottet ha kunnat göra något annat? Man kan tycka att jag borde vara nöjd och inte gå upp i debatten. Herr talman! Jag går ändå upp i debatten, därför att jag anser det oändligt viktigt att ständigt påminna om situationen i Afghanistan och om befolkningens behov av vår solidaritet. Vi får inte glömma grymheter, var de än sker. Utskottet skriver att Svenska afghanistankommittén har mottagit 4 miljoner för hälsoinsatser. Det är riktigt. För de pengarna har kommittén kunnat köpa medicin och sätta upp läkarstationer inne i landet. Men Svenska afghanistankommittén kan göra mycket mer, om den bara får större bidrag. Kommittén är väl etablerad i Peshawar och har goda kontakter både inne i Afghanistan och i Pakistan. Jag hoppas att utskottets skrivning om ”det angelägna syftet” med min motion leder till att ytterligare medel kan ställas till kommitténs förfogande, liksom till att medel kan ges flyktingkommissarien för de hjälpbehov som FN kan tillgodose. Det vore ovanligt väl använda biståndspengar från svensk sida. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Jag skall i huvudsak uppehålla mig vid två frågor i utrikesutskottets betänkande nr 15, nämligen dels frågan om Sveriges medlemskap i Världsbanken, dels frågan om massmediabistånd, i första hand via SAREC. Vpk:s inställning till Världsbanksgruppen torde vara klar. I vår reservation nr 15, som jag yrkar bifall till, framhåller vi att det visst kan finnas anledning att stödja vissa av FN-organen. De gör i många fall ett värdefullt arbete, som förtjänar fortsatt svenskt stöd. Men, herr talman, det finns också exempel på motsatsen, och dit hör Världsbanksgruppen. Vart går Världsbanksgruppens stöd? Går det till de länder där det verkligen används effektivt? Är det ett stöd för de progressiva länderna? Från vpk:s sida tror vi inte det. Sture Ericson gjorde tidigare under diskussionen en egendomlig analys. Bara för att bl.a. USA har minskat sitt bistånd till Världsbanksgruppen skulle vi, framhöll Sture Ericson, öka stödet dit. Jag tror inte på det resonemanget. Jag menar att det är andra orsaker som ligger bakom. Det är rätt mycket pengar som det är fråga om, nämligen 700 milj.kr. Vi säger från vpk:s sida att dessa pengar i stället skall sättas in där de behövs - till humanitärt bistånd i Latinamerika och till ANC och SWAPO i södra Afrika. Pengarna skall definitivt inte kanaliseras till Världsbanken, detta trots allt USA-styrda organ. Den andra frågan, herr talman, är kanske litet knepigare, så till vida att den tidigare inte har stötts och blötts på samma sätt i riksdagen som frågan om Världsbanken. Men det betyder inte att den är mindre viktig, snarare tvärtom. Vi har haft många diskussioner om svensk mediapolitik här i riksdagen, men just vad gäller u-länderna är det inte lika populärt att ta upp den frågan. I vår motion liksom i budgetpropositionen understryks särskilt att den ökade spänningen mellan stormakterna ställer stora krav på Sveriges säkerhetspolitik. Den ökade spänningen har också andra återverkningar på det internationella läget, varvid icke minst de nya kommunikationsmedierna spelar en allt viktigare roll. Vi har från vpk:s sida tidigare tagit upp tredje världens krav på en ny internationell informationsordning. Frågan har, som framhölls av Stig Alemyr tidigare under diskussionen, också utretts inom utrikesdepartementet. Men vad man inte har tagit upp i den utredningen är den utveckling som har inneburit att inte bara de transnationella bolagen utan också oljebolagen och kärnvapenindustrin direkt eller indirekt tagit över nyhetsförmedlingen till förmån för egna intressen. Inte bara dessa bolag utan också det amerikanska försvarsdepartementet och CIA träder in öppet och tar över. I vår motion framhåller vi ett citat av kommunikationsforskaren Claudio Bianchi. Han säger: ”Man har skapat ett transnationellt styrningssystem som flödar över ländernas gränser och regeringar. Politiken så som vi är vana att betrakta den har ersatts med mäktiga lobbystar och stora databanker. Miljoner uppgifter förs över nationernas gränser varje dag utan att någon någonsin kan ana vad som sänds.” Vi tar i denna motion också upp datafrågor, som gäller hur de stora nyhetsbolagen mer eller mindre har köpts upp av amerikanska kärnvapenindustrin eller försvarsintressen. Vi vill ha en ändring till stånd, och en sådan ändring skulle vi kunna åtminstone bidra till, som vi sägér. Som litet, alliansfritt land skulle vi kunna medverka till att tredje världens länder helt enkelt får en möjlighet till nyhetsinformation som de inte har i dag. Vi menar att SAREC är den institution som man skall satsa på. Det mesta i mediaforskningen är viktigt, och SAREC har i detta avseende en unik kompetens. Men inte nog med det: SAREC satsar också på forskning inom tredje världens länder. I dag pågår i stort sett all forskning på detta område till 98 20 inom i-länderna. SAREC försöker bygga upp en forskning inom tredje världens länder på ett helt unikt sätt. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 18 och 42 i utskottets betänkande.

Herr talman! Många här i Sverige tror att bistånd till underutvecklade länder är någonting nytt, men det är alldeles fel. Det finns en tidning som heter Budbäraren. Det är en missionstidning, och den fyller 150 år just i år. Om man läser igenom dess första årgångar finner man att det förekom mycket missionsarbete redan på 1830-talet. I trepartimotionen 1551 finns redovisat en del av vad man kan få läsa i Budbäraren, bl.a. att amerikanska och europeiska kyrkor bedrev verksamhet i alla världsdelar. I mitten av 1800-talet bildades Evangeliska fosterlandsstiftelsen, som har gjort betydande insatser både i Indien och i Afrika och som har följts av andra missionssällskap. Vid den tiden, då den här u-landsverksamheten begynte, var det entusiasm i Sverige — inte hos alla men hos stora delar av folket. Man uppnådde också väldiga resultat. Man kan kanske invända att mission inte är någon u-hjälp, inte något bistånd att tala om, men det är alldeles fel. Om man tar i beaktande de resurser som stod till buds, de svårigheter när det gäller kommunikationer och annat som fanns och de förhållanden som mötte de arbetare som gav sig ut från våra länder i Norden, och sedan tänker på vad som verkligen uträttades, måste man säga att det är oerhört imponerande. Jag har haft tillfälle att resa i Afrika — bl.a. ett par gånger i Etiopien och i Tanzania och Kenya — och jag har fått se det jag läst om ända sedan barndomen. Jag förstår vilken oerhörd betydelse missionsarbetet hade. Frågan är om någon u-hjälp i dag kan åstadkomma ett sådant resultat — per satsad krona kan den det givetvis inte. Vi skall också tänka på att det i de unga afrikanska nationerna som bildades fanns folk som hade fått sin utbildning hos missionen. Ett omfattande arbete utfördes av missionen också när det gällde läkarhjälp till de infödda. I motionen har vi yrkat att SIDA skall ställa medel till förfogande till missionsorganisationerna för information om u-hjälpens historia och därmed väcka intresse och entusiasm hos dagens generation svenskar. Utskottet skriver ganska välvilligt om motionen men avstyrker förslaget att medel till information skall gå den vägen. Jag beklagar det. Jag vill i mitt korta inlägg rikta uppmärksamheten på ett av de länder där svensk mission begynte, nämligen Etiopien - eller Abessinien, som det hette tidigare. Jag har, som sagt, haft tillfälle att resa i landet, och jag tror att jag känner dess historia rätt bra. Men det har naturligtvis hänt mycket sedan jag senaste gången var där. Bl.a. har ju den kommunistiska diktaturen, som stöds av Sovjet, försvårat missionsarbetet där ute oerhört mycket. Just i dag har jag fått i min hand ett nummer av den gamla Budbäraren. Där talas det om den katastrofala torkan i norra Etiopien. Den som uttalar sig är Lutherhjälpens biståndschef Thorsten Månson, som har återvänt från en rundresa i landet, vilken han gjort tillsammans med Lutherska världsförbundet och Etiopiska Mekane Yesuskyrkan. Han säger bl.a. att var tredje invånare i provinsen Wollo i norra Etiopien svälter — en miljon människor, och Lutherhjälpen är verksam där bl.a. genom kyrkorna. När det gäller förhållandena i hela landet är det så att var sjätte etiopier svälter. Var sjätte etiopier behöver hjälp på grund av den torka som råder där nere. Thorsten Månson säger att den hjälp landet har fått inte alls är tillräcklig.

Det är Mekane Yesuskyrkans försvunne ledare. Det är inte lätt att bedriva u-hjälp när förhållandena är sådana. Ändå vill jaginte säga att vi skall sluta att arbeta i dessa länder. Tvärtom borde vi se till att mera av det svenska biståndet överförs via de här organisationerna. Filip Fridolfsson har i sin motion 612 pekat på att det i dag finns en tveksamhet inför u-hjälpen. Man undrar om den är effektiv. Han säger att missionen har möjligheterna, och han glädjer sig över att missionen har fått mer pengar men påpekar att det är viktigt att missionen får utfästelser om mer permanent stöd med inriktning på längre tid. Jag vill gärna understryka att detta är viktigt. Jag blev ledsen när jag i dag lyssnade på debatten och man ständigt gjorde denna egendomliga karikatyr av moderaterna — att vi skulle vara särskilt hjärtlösa. Jag tror att man i alla partier möter människor som är tveksamma just därför att de tycker att vi inte skall betala vapen och krigare, inte skall sända pengar till dem som försvarar terrorism eller utför terrorism. Kunde vi bara få en garanti för att pengarna går till katastrofdrabbade, till människor i nöd, genom organisationer som har hundraårig eller längre erfarenhet och som kan vidga sitt arbete, skulle det bli en annan entusiasm för hjälparbetet. Det skulle med en gång stå klart att vi kunde nå enprocentsmålet. För min del kunde jag gärna stödja det, men inte när jag vet att så mycket av pengarna faktiskt används till sådant som jag inte betraktar som u-hjälp. Detta var vad jag ville ha sagt.

Herr talman! Ur ett för denna kammare välkänt dokument citerar jag: ”En ekonomisk återhämtning har inletts i industriländerna från den djupaste och mest utdragna lågkonjunkturen sedan 1930-talet.” Litet längre ner i samma dokument står det: ”Många u-länder har under lågkonjunkturen försatts i en akut kris. De fattigaste länderna har drabbats hårdast. Produktion och exportvolym har stagnerat eller sjunkit. Bytesförhållandena har utvecklats mycket ogynn Nr 153 samt. Räntor och amorteringar på utlandslånen blir alltmer betungande. Knappheten på utländska valutor för import av de mest nödvändiga varor är Citatet är hämtat ur den socialdemokratiska regeringens budgetproposiänternationellé tion denna vår och återfinns också på s. 4i det betänkande från utrikesutskotutvecklingssamtet som vi nu behandlar. ärbete m.m. Bedömningen av vårt lands ekonomiska återhämtning och u-ländernas katastrofala krisläge borde i konsekvensens namn ha lett fram till slutsatsen att vårt lands bistånd i alla dess former skulle kraftigt ökas. I stället föreslås en real minskning. Som i många andra frågor gör den socialdemokratiska regeringen en saltomortal — kommer visserligen ner på fötterna, den här gången med moderata samlingspartiet som trogen mottagare vid nedslaget. I den svenska samhällsutvecklingen är vi vana att se och som politiker söka motsvara kraven på rättvisa och solidaritet med eftersatta och svårt pressade grupper i samhället. När det gäller den svenska biståndspolitiken har också där kraven på rättvisa och solidaritet varit grundläggande för idé och utformning. Den socialdemokratiska regeringen avviker nu från tidigare handlingsmönster, anser jag. När enprocentsmålet för svenskt bistånd först fastställdes betraktades det av många som ett etappmål på vägen mot ökad internationell solidaritet, ett viktigt inslag i fredsarbetet bl.a. Det är mycket allvarligt, tycker jag, att vi finner antydningar i regeringens budgetförslag att också budgetarbetet inför 1985/86 skall drivas med utgångspunkt i frysningsförslaget. Två års frysning skulle ge mycket kraftiga återverkningar på biståndet och göra återställandet av enprocentsmålet mycket svårt. Vad gäller konsekvenserna för biståndet kommer frysningsförslaget att läggas till de problem som redan skapats av de två svenska devalveringarna och en kraftigt stigande dollarkurs, till vilken också vissa fattiga u-länder är knutna. Socialdemokraterna har sökt bättra på sin skamfilade biståndsvilja g-nom att efter starka påtryckningar öka på anslaget med 300 milj.kr. Det är tacknämligt, men det krävs mer stabilitet i regeringens förslag på det här området för att förtroendet skall återställas. Det bör vara en tankeställare för socialdemokratin. Svenska missionsrådet har skrivit till oss: ”1. Vi anser att Sverige som det första i-land som uppnådde 196-nivån för biståndet har ett särskilt ansvar att slå vakt om biståndets kvantitet. Detta är särskilt angeläget idag på grund av de stora behov som finns i världen tex hotande torkoch hungerkatastrofer i många av Sveriges samarbetsländer i Afrika och som en påtryckning på andra i-länder som ännu inte uppnått 196-nivån. Sveriges förbättrade handelsbalans och allmänna ekonomiska läge gör det angeläget att så snart som möjligt lämna tanken på att frysa biståndet på nuvarande nivå. När Norge redan uppnått 1,1596 känns det orimligt att Sverige skulle gå i en helt annan riktning. 2. Vi menar att Sverige också påtagit sig ett stort ansvar vad gäller 104 biståndets kvalitet. Ett obundet gåvobistånd som når eftersatta grupper har varit och bör förbli en svensk prioritet. — — — Stödet till biståndet hänger i hög grad samman med att inte bara allmän tillväxt utan också utjämning och oberoende och en demokratisk samhällsutveckling befordras av det svenska biståndet. Dessa mål är ofta svåra att uppnå varför det är av vikt att SIDA ges tillräckliga administrativa resurser för att på ett ansvarsfullt sätt kunna förvalta biståndet med denna inriktning. 3. I debatten har ofta de enskilda organisationernas bistånd framhållits som exempel på ett arbete som till låga kostnader når betydande och bestående resultat. Det finns många exempel på att detta är sant. Samtidigt menar vi” — dvs. Missionsrådet — ”att den ena biståndsformen inte skall spelas ut mot den andra. Både det statliga biståndet och de enskilda organisationernas insatser behövs. För att samarbetet mellan dem skall fungera på bästa sätt är det av vikt att ekonomiska och administrativa resurser i tillräcklig omfattning ges till SIDA för folkrörelsekontakter. Det är också av stor vikt att sociala och arbetsmarknadsåtgärder utformas på ett sådant sätt att frivilligorganisationernas personalinsatser så långt möjligt underlättas.” Det här var ett långt citat ur skrivelsen från Svenska Missionsrådet. Men jag anser det vara väsentligt att vi får med oss även de här synpunkterna. Det är således ett upprop till medlemmarna i kyrkor och samfund om en ökning av offrandet till förmån för bättre, och fler, insatser i u-länderna. Vi vet att man bör hjälpa till på olika sätt. Vi bör också hjälpa till. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 och i övrigt till de reservationer som folkpartiets representant i utrikesutskottet, Rune Ångström, varit med om att underteckna.

Herr talman! Det är som alla vet ett gammalt krav att förbindelserna mellan Malmö och Köpenhamn skall bli ordentliga. Från vpk:s sida har vi ofta betonat detta och även kämpat härför. Med ordentliga förbindelser menar vi då färjetrafik och inte bro. Nu kan man kanske förledas tro att en ytterligare förbindelse mellan Malmö och Kastrup skulle vara ett steg på vägen. Men vi ställer oss skeptiska till den nu föreslagna anordningen. Det här arrangemanget är tillrättalagt av kommersiella skäl, huvudsakligen för att tillgodose en begränsad kategori affärsresenärer, vilka i regel får sin resa betald av företaget. Det är alltså inte fråga om att förbättra kommunikationerna för det stora flertalet vanliga människor i regionen. Det finns f. ö. redan ett arrangemang med de s.k. flygbussarna, som går regelbundet mellan Malmö C och Kastrup via färjan Limhamn-Dragör, och en kontroll av-tidtabellen som jag gjorde när jag häromdagen besökte Malmö visar en blygsam tidsvinst vid svävartrafik. Den här trafiken måste f.ö. försämra underlaget för färjetrafiken Limhamn Dragör. Även Sturups flygplats kan missgynnas av denna satsning. Genom två reservationer vill vi från vpk kraftigare markera ett ogillande av att på detta sätt gynna en speciell resandegrupp. Vi kräver att alla merkostnader som uppkommer — också eventuella kommunala sådana — bör belasta trafikföretaget SAS. Möjligheterna att i samband med terminalens anordnande underlätta försäljningen och öka inkomsterna av skattefri sprit och andra varor har tydligen spelat en stor roll i sammanhanget. Här kan vi f. ö. ansluta oss till de synpunkter som framhålls i ett särskilt yttrande som en ledamot i trafikutskottet fogat till betänkandet. Det ligger utan tvivel en inkonsekvens i alkoholpolitiken, som erkänt skatten som ett användbart instrument för att begränsa alkoholkonsumtionen, men samtidigt nu utökar möjligheterna till skattefria köp av alkohol. Det förhållandet att dessa skattefria köpmöjligheter gynnar bara en viss kategori människor gör ju inte saken bättre. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! När vi talar om flygpassagerarterminalen får vi inte glömma bort att under en följd av år har det framförts önskemål om att få snabbare och bättre förbindelser mellan Sydsverige och utlandet. Olika transportalternativ har också diskuterats för att man skulle uppnå de önskade förbättringarna. Närmare 500 000 enkelresor företas nu per år mellan Skåne och Kastrup. Ca 300 000 av resorna är båtoch busstransporter för anslutning till reguljärt utrikesflyg på Kastrup. Stora ansträngningar har också gjorts för att förbättra Sydsveriges trafikförsörjning genom att förbättra servicen på Sturups flygplats. Ytterligare åtgärder i den riktningen kan också bli följden av bl.a. det utredningsarbete som f.n. bedrivs under ledning av länsstyrelsen i Malmöhus län. Den planerade svävartrafiken mellan Malmö hamn och Kastrup, som skall utgå från den terminal som vi i dag diskuterar, avser man ju komma i gång med redan under sommaren 1984. Då skulle den med omedelbar verkan kunna leda till en avsevärd förbättring i servicen för dem som reser mellan Sydsverige och utlandet. Det här förslaget ligger alltså helt i linje med det arbete som hittills lagts ned för att förbättra utlandsförbindelserna med Sydsverige. Jag har svårt att förstå Sven Henricssons resonemang om att detta skulle utgöra ett hot mot Sturup. Det är givet att inrättandet av en terminal i Malmö medför ökade kostnader för tull-, passoch säkerhetskontrollen. All avgående trafik måste säkerhetskontrolleras. Likaså måste den ankommande trafiken passkontrolleras som vid nordisk yttergräns. Rikspolisstyrelsen räknar också med att personalbehovet uppgår till tio polismän samt nio passoch säkerhetskontrollanter, vilket medför en lönekostnad på drygt 2,4 miljoner per år. Dessutom tillkommer kostnader för lokalhyra och teknisk utrustning. Generaltullstyrelsen har för sin del beräknat personalbehovet till minst åtta tulltjänstemän till en kostnad av ca 1 milj.kr. per år. Ett statligt kostnadsansvar är i första hand naturligt när det gäller den kontroll som utövas på de flygplatser som ingår i det statliga flygplatssystemet. Men det är inte lika naturligt när det gäller de kontroller som behövs vid den här terminalen, som man får anse i huvudsak blir utnyttjad för att tillgodose ett luftfartsföretags intresse av att utveckla sin trafikservice gentemot flygresenärerna. Därför är det skäligt att företaget genom avgifter bidrar till att täcka dessa kostnader. Det är mot den bakgrunden utskottet ger regeringen bemyndigande att besluta om de avgifter som bör utgå för det här ändamålet. Det är rimligt att företaget svarar för de merkostnader för tulloch polismyndigheterna som de här gränskontrollåtgärderna förorsakar. Därför har jag svårt att förstå argumentationen i vpk:s reservation 2 om avgifter till staten. Just möjligheten att vid det här tillfället vidta kostnadsbesparande åtgärder har uppmärksammats i motion 2891 av Kurt Hugosson och Rolf Clarkson. Motionärerna anser att samhället, utan att för den skull eftersätta kravet på en tillfredsställande gränskontroll, har ett särskilt ansvar för att alla möjliga kostnadsbesparande åtgärder vidtas när ett enskilt företag har kostnadsansvaret. Därvid pekar man på möjligheterna att samordna tulloch poliskontrollen. Även från utskottets sida vill vi betona att kostnadsbesparande åtgärder bör vidtas, i all den utsträckning det går. Därför understryker vi också nödvändigheten av att ta till vara möjligheten att samordna tulloch poliskontrollen. En sådan här samordning får naturligtvis inte gå ut över kravet på en tillfredsställande gränskontroll. Vi utgår från att regeringen i samråd med personalen prövar förutsättningarna för en samordning mellan olika berörda personalkategorier.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
Herr talman! I proposition 173 begär regeringen bemyndigande att få lämna tillstånd tills.k. tax-free shop vid terminalen i Malmö. Trafikutskottet har inget att erinra mot regeringens förslag i denna del. Utskottet menar att inrättandet av en sådan exportbutik inte ger anledning att anta att de skattefria inköpen av alkoholoch tobaksvaror totalt sett kommer att öka. I ett särskilt yttrande har Olle Grahn anfört att det finns anledning att vara kritisk mot att inrätta en särskild exportbutik. Att tillstyrka ett sådant förslag och regeringen slutligen ge tillstånd till tax-free-försäljning när det gäller alkohol vore enligt min mening fel. På flera punkter strider det mot åsikter som riksdagen tidigare haft respekt för. Bl. a. är det tvärtemot den allmänna alkoholpolitiken i Sverige, där vi har som ett övergripande mål att minska den ”totala alltför höga alkoholkonsumtionen”, för att nu citera 1977 års riksdagsbeslut. Som ett led att åstadkomma en sådan minskning avsågs att både begränsa tillgängligheten och att med aktiva prisåtgärder dämpa inköp och konsumtion. Nu kan man säga: Turistspriten är väl en bagatell, skall vi bråka om den? Visserligen är det svårt att anföra några sakargument för skattefri försäljning och tullfri införsel, men skall vi verkligen vara så gnetiga? Ja, i de här termerna går ofta resonemanget. Det är emellertid inte så bagatellartat. I volym mätt handlar det om minst 5 miljoner liter sprit och lika mycket vin, dvs. omkring en tiondel av all den sprit som säljs i systembutikerna. Alkoholkonsumtionen är priskänslig: om priset sänks så ökar konsumtionen. Turistspriten är billigare än annan sprit. Det finns anledning att anta, tvärtemot vad trafikutskottet tror, att särskilt de som reser mycket konsumerar mer därför att de har tillgång till den billiga spriten. Inom landet har vi stränga regler mot aktiv marknadsföring av alkohol. Men på både flygplatser och färjor framhålls det fördelaktiga i att köpa ut sin ranson. Detta kan också bli möjligt vid den svenska flygterminalen i Malmö. Något försök att analysera eventuella konsekvenser eller vart detta rent socialt skulle leda går inte att spåra i utskottsbetänkandet. Riksdagen har tidigare uttalat att regeringen bör söka internationella överenskommelser om begränsningar eller avveckling av den skattefria provianteringen. Samtidigt vill nu trafikutskottet att ett bemyndigande skall ges regeringen att tillåta denna. Tala om dubbla budskap! Man kan också erinra om Nordiska rådets mycket bestämda avsikt att begränsa den skattefria försäljningen. Även EG-kommissionen har — låt vara från andra utgångspunkter — varit inne på att den skattefria försäljningen bör begränsas. Kritiska tongångar finns också inom Världshälsoorganisationen . Den slutsats man kan dra är att trafikutskottets förslag går på tvärs mot tidigare åtaganden som riksdagen har gjort. Om nu regeringen får detta bemyndigande att meddela tillstånd — och mycket talar för att det blir så med tanke på utskottets hållning — så måste det ankomma på regeringen att mycket noggrant analysera de olika konsekvenser, både socialt och ekono miskt, som beslutet kan få. Därför utgår jag från att det inte blir med något Nr 153 slags automatik som en sådan tillståndsgivning kommer att ske, utan att É Torsdagen den regeringen först prövar frågan noggrant och dessutom tar upp den med 24 maj 1984 övriga nordiska länder. Sedan har "detta också en fiskal Säk; De uteblivna skafttentäkterna SAS flygpassagekommer att öka ytterligare och bl.a. försvåra vår egen statsfinansiella farterminsåli ställnirg. Med en litet grov karikatyr skulle man kunna säga att de extra Malmö utgifter i miljonklassen som tullen kommer att dra skall ”betalas” av ännu fler miljoner i uteblivna skatteintäkter på grund av den skattefria försäljningen. Herr talman! Slutsatsen blir att, med utgångspunkt i alkoholpolitiska skäl, socialpolitiska synpunkter, tidigare riksdagsuttalande, förpliktande beslut i Nordiska rådet, alla skäl talar för att regeringens proposition i denna del bör avslås. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till motion 2892.

Herr talman! Det utskottsbetänkande vi nu skall debattera behandlar en rad frågor rörande studiehjälp och vissa sjukförsäkringsfrågor för studerande i anledning av proposition 1983 84:100 samt en rad motioner i hithörande frågor. Vi moderater i utskottet är eniga med utskottsmajoriteten i samtliga frågor utom en — studiehjälpens utformning. Där har vi valt en annan väg. Utskottet föreslår i enlighet med propositionen att sjukförsäkringsskyddet skall förbättras väsentligt för de studerande. Huvudprincipen är att de studerande skall behålla sitt studiestöd i form av studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd eller utbildningsbidrag för doktorander under sjukdomsperioder. Den sjukpenninggrundande inkomsten skall i fortsättningen inte sänkas under tid som en studerande uppbär studiestöd. Sjukpenningen skall hållas vilande för att kunna aktiveras när studietiden upphör. Under studietiden skall också en särskild studiepenning kunna utgå, som baseras på den inkomst en studerande har under ferier eller vid sidan av studierna. Vid studiemedelsnämndens meritprövning för fortsatta studiemedel för en studerande, som har vårdnaden om barn, skall barnets sjukdom kunna utgöra skäl för avsteg från uppställda poängkrav. Studiemedlen skall heller inte återkrävas för period, då sådan studerande inte kunnat fullgöra sina studieåtaganden på grund av vård av sjukt barn. Allt detta är förslag som vi ansluter oss till. Vad gäller förslagen om en viss förbättring av studiestödet till elever i gymnasieskolan har vi moderater godkänt en höjning av inackorderingstillläggets grundbelopp från 400 kr. till 440 kr. per månad. Däremot har vi reserverat oss mot en höjning av det s.k. extra tillägget, som skall ersätta det tidigare behovsprövade tillägget. Vi gör det, därför att vi tidigare biträdde förslaget i proposition 1983/84:40 om ändrade regler för återbetalningspliktiga studiemedel för 18-20-åringar, vilket innebar en besparing om 100 milj.kr. Vi fann då ingen anledning att avsätta medel för kommande förslag om ökade selektiva åtgärder. Propositionens och utskottets förslag reducerar nu besparingen till 50 miljoner. Vi kan inte biträda det förslaget, med hänvisning till samhällsekonomin och behovet av sparåtgärder. Dessutom anser vi att vårt förslag om skatteavdrag gynnar dessa familjer bättre än en höjning av bidragen. Som en följd av att vi avstyrker förslaget bortfaller också yrkandet i folkpartimotion nr 2682 om avslag på äktamakeprövning eller prövning mot syskons ekonomi — uppfattningar som vi annars delar med motionärerna. Vårt avstyrkande, herr talman, av föreliggande förslag är verkligen inte utslag av kallsinnighet gentemot familjer med barn som studerar på gymnasiet. Vi har väl beaktat dessa familjers situation i vår familjepolitiska motion med anledning av kompletteringspropositionen. Vi föreslår där bl.a. att ett grundavdrag på 15 000 kr. skall införas för barn vid den kommunala beskattningen och att detta också skall omfatta hemmavarande barn mellan 18 och 20 år som uppbär studiestöd. Genom införande av ett system med negativ skatt kommer alla familjer att kunna tillgodogöra sig samma nettoeffekt per barn i de aktuella åldrarna. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den moderata reservationen nr 1.

Herr talman! Propositionerna nr 127 och 100 behandlar frågor om förbättrad studiehjälp samt vissa sjukförsäkringsfrågor. Vad gäller sjukförsäkringsfrågor för olika studerandekategorier föreslås förbättringar på några punkter. Studerande som uppbär studiehjälp kommer att få behålla denna under sjukdom och för dem som uppbär studiemedel eller utbildningsbidrag för doktorander kommer det att bli lättare att få behålla studiemedlen under sjukdom. Karenstiden vid sjukdom för att kunna avskriva återbetalningspliktiga studiemedel kommer enligt propositionen även i fortsättningen att vara 14 dagar. Detta motiveras med att studier inte är fullt jämförbara med förvärvsarbete och att de flesta som är sjuka kortare tid än 14 dagar klarar av att läsa in den förlorade undervisningen. 14 dagar är ofta en lång tid i studiesammanhang, och väsentliga delar av utbildningen hinns med på denna tid. Vi anser att karenstiden för studerande inte bör avvika från vad som gäller för sjukförsäkringen i övrigt. Vi vill erinra om studiestödsutredningens förslag om en förkortning av karenstiden från 14 till 7 dagar. Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 2 i betänkandet. för dem som uppbär studiemedel och studiehjälp samt särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa att dessa skall ha rätt till en vilande sjukpenning under studietiden för att kunna aktivera denna efter avslutade studier. Detta är givetvis positivt. Men en allvarlig brist i sammanhanget är att beräkningsgrunden för föräldrapenning för dem som studerar kommer att vara studietids-SGI-n, dvs. en mycket låg sjukpenning. I vissa fall blir det den vanliga garantinivån, om studietids-SGI-n inte når upp till denna. Från vpk:s sida menar vi att den vilande SGI-n eller den högsta SGI-n skall användas vid beräknandet av föräldrapenning. Det finns också oklarheter i hur tillämpningen av olika sjukpenninggrundande inkomster skall ske. I propositionen sägs att den vilande sjukpenninggrundande inkomsten skall aktiveras vid ett definitivt avbrott i studierna och att det måste ankomma på tillämpande myndighet, dvs. försäkringskassan, att avgöra om avbrottet är definitivt eller inte. Kvinnor som studerar och som föder barn kommer alltså att bli utlämnade till försäkringskassornas bedömning — kanske ibland godtycke. Kanske kommer de att känna sig tvungna att ljuga om sitt eventuella avbrott i studierna för att få en rimlig sjukpenning att leva på. Borde det inte vara lättare att generellt tillämpa regeln om högsta sjukpenninggrundande inkomst? Detta skulle underlätta för många kvinnor att fortsätta studera ända fram till barnets födelse och inte tvingas sluta kanske nästan nio månader före för att hinna få en rimlig SGI. En reform innebärande att alla skall få tillgodoräkna sig högsta SGI kan knappast medföra annat än rent marginella kostnader. Jag vill också påpeka att det i studiestödsutredningen framkom att huvudorsaken till att vilande sjukpenning över huvud taget infördes var att den skulle kunna aktiveras i samband med barns födelse. Vad gäller metoden för beräknande av sjukpenning under studietiden vill vi från vpk:s sida föreslå att det för vissa kategorier, som i detta fall studerande, skall vara möjligt att frångå regeln om 365 dagar som delningstal. För dem som har sin inkomst koncentrerad till vissa perioder eller veckodagar skulle en sådan uppmjukning innebära en mer realistisk ersättning för inkomstbortfallet vid sjukdom. Utskottet avstyrker motionen med hänvisning till att frågan behöver ytterligare beredas. Studiestödsutredningen, som arbetade i många år, har dock lagt fram ett förslag om ett ändrat delningstal. Enligt vår mening har studiestödsutredningen mycket väl arbetat igenom denna fråga och också lagt fram ett förslag som verkar mycket väl genomtänkt. Vi menar därför att riksdagen bör begära ett förslag i denna fråga från regeringen. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 3 i betänkandet. Socialförsäkringsskyddet för doktorander med utbildningsbidrag har stora brister. Bidraget räknas inte som sjukpenninggrundande inkomst men är dock beskattningsbart. Det innebär t.ex. att fakultetspengar som är avsedda för forskning används till att betala ledighet vid sjukdom eller föräldraledighet. Dessutom är tiden för hur länge man sammanlagt får använda utbildningsbidraget för sjukdom och föräldraledighet maximerad till ett år. Att forskarstudera och skaffa barn skall inte behöva vara oförenliga saker, och kanske finns här en del av förklaringen till att andelen kvinnor som forskarstuderar är alltför liten. Det enklaste sättet att ge doktoranderna en tillfredsställande social situation är att utbildningsbidraget i framtiden räknas som sjukpenninggrundande inkomst. Under socialdemokraternas oppositionstid väcktes en motion från socialdemokraterna med liknande krav. Det var inte vilken motionär som helst som lade fram förslaget, utan motionen var undertecknad av Olof Palme. Det är svårt att inse att behovet är mindre i dag än det var 1981/82. Socialdemokraterna återkommer dessutom i år med en motion liknande vår. Årets motion är undertecknad Anna Lindh. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4 i betänkandet. Vad gäller frågan om tillfällig vård av barn har vpk lagt fram förslag med krav att studerande bör beredas möjlighet att få behålla studiestödet vid tillfällig vård av barn. På den punkten går man oss till mötes i propositionen genom att föreslå att vid studiemedelsnämndernas meritprövning för fortsatta studiemedel avsteg från poängkraven kan göras för studerande som under terminen varit hemma för vård av sjukt barn. Studiemedlen skall inte heller krävas tillbaka för sådan tid då den studerande varit hemma för vård av sjukt barn. Från vpk:s sida är vi nöjda med detta förslag. Den förut nämnda studiestödsutredningen behandlade också frågan om arbetsskadeförsäkring. I utredningen konstaterades att studerande i dag inte i tillräcklig utsträckning täcks av lagen om arbetsskadeförsäkring. I dag gäller försäkringen för de studerande bara när särskild risk för arbetsskada föreligger, vilket innebär moment i utbildningen då eleven utför arbete som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete. Detta är naturligtvis en oklar och snäv gränsdragning. Lagen om arbetsskadeförsäkring bör utvidgas till att gälla under alla moment i utbildningen, såväl praktiska som teoretiska, och dessutom vid färd till och från undervisningsstället. Utskottet instämmer i den kritik som flera motionärer riktat mot den nuvarande inskränkta tillämpningen. Majoriteten av utskottet tycker dock att ytterligare utredningar skall göras innan en utvidgning av lagen kan ske. Från vpk:s sida hävdar vi att denna utredning redan är gjord i och med studiestödsutredningens betänkande i denna fråga, och vi anser att regeringen nu kan lägga fram ett förslag. Jag yrkar med detta bifall till reservation nr 5 i betänkandet. Så till frågan om studerande med handikapp. Också här finns ett utredningsmaterial från studiestödsutredningen om vilka förbättringar som behövs för att även handikappade skall kunna studera på sina villkor och med en acceptabel och god standard. I utredningen återfinns en rad relativt små åtgärder som skulle förbättra de handikappades situation vad gäller studier.

Dessutom bör den nedre gränsen för rätt till sjukbidrag höjas från 16 till 18 år, eftersom 18-årsgränsen alltmer blir den vanliga i alla de olika formerna av stöd till barn. Jag yrkar bifall också till reservationerna 6 och 7 i betänkandet. I proposition 127 föreslås att det behovsprövade tillägget inom studiehjälpen ersätts med ett högre och mer schabloniserat extra tillägg. Detta tillägg kommer att prövas mot föräldrarnas eller makas/makes ekonomi. På denna punkt har vi från vpk avgett ett särskilt yttrande, där vi betonar vikten av att studerande över grundskolenivå garanteras ett ekonomiskt oberoende som innebär att ingen skall kunna förhindra studier eller på något sätt ställa upp villkor för dessa. Hela studiehjälpssystemet är uppbyggt kring inkomstprövade förmåner. Eftersom propositionen här bara tar upp en av dessa förmåner, avstår vi från att framställa något yrkande i denna fråga.

Herr talman! Jag vill först glädja de närvarande och talmannen med att jag inte kommer att tala i 15 minuter, som det står på talarlistan, utan under 5 minuter. Nyligen stoppade riksdagen regeringens försök att återinföra äktamakeprövningen vid tilldelning av studiemedel. Regeringsförslaget visar att jämställdhetsarbetet aldrig får förtröttas. Det är inte bara för att uppnå ytterligare framsteg som kampen måste bedrivas. Dessutom måste vi uppenbarligen försvara uppnådda framsteg, i vart fall mot regeringens attacker. Det återstår alltså mycket att göra i jämställdhetsarbetet. Detta gäller också inom studiestödsområdet. Folkpartiet har i motion 2682 av Jörgen Ullenhag och Ingemar Eliasson yrkat att det nya tillägget benämnt ”extra tillägg” inte skall prövas mot makes inkomst. Detta yrkande skall ses som ett första steg mot att avskaffa makeprövningen vid samtliga inkomstprövade förmåner inom studiehjälpssystemet. Vi vill helst att samma regler skall gälla för tilldelning av studiehjälp som för tilldelning av studiemedel. Utskottet, där folkpartiet som bekant inte är representerat, har avvisat vårt yrkande. Behandlingen i utskottet visar ånyo att de partier som påstår sig arbeta för ökad jämställdhet mest ägnar sig åt läpparnas bekännelse. Vpk avstår från att inleda avvecklingen av makeprövningen inom studiehjälpen, med en något krystad formulering — det är bra att ibland få svart på vitt vad gäller också vpk:s påstådda jämställdhetsintresse. Folkpartiet har i sin motion vidare yrkat att riksdagen nu skall besluta att reformera arbetsskadeförsäkringen för de studerande. Utskottet skriver att man är införstådd med de brister som nuvarande försäkringsskydd innebär för studerande vid olycksfall eller annan arbetsskada. Det är beklagligt att denna medvetenhet inte leder utskottet till att nu föreslå att konkreta åtgärder vidtas. Genom studiestödsutredningens arbete finns tillräckligt underlag för att omedelbart fatta beslut. Att hänvisa till sittande utredningar är bara ett lätt genomskådat sätt att undvika sitt ansvar. Den aktuella reformen skulle kosta ca 5 milj.kr. Denna kostnad är obetydlig för staten. Särskilt obetydlig är den om man jämför med den enskildes lidande som kan drabba oförsäkrade studenter. Herr talman! Jag vill därför yrka bifall till motion 2682 yrkande 1 och 2 av Jörgen Ullenhag m.fl.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 1983 84:100 delvis och 127, löser vi en länge diskuterad trygghetsfråga för de studerande: tryggheten vid sjukdom under studietiden och i anslutning till denna. Ett bra tag tas också för att underlätta den ekonomiska situationen för de ekonomiskt sämst ställda familjerna när deras barn genomgår gymnasieutbildning. Jag tänker inte tynga kammaren med att upprepa vad betänkandet innehåller — det har gjorts tidigare här — utan bara lämna några korta upplysningar och kommentarer. Till grund för regeringens och utskottets förslag ligger studiestödsutredningens sista betänkande, Ds U 1981:11, som utredningen under tidspress fick arbeta fram sedan den borgerliga regeringen beslutat att utredningen skulle läggas ned. I de frågor där landets ekonomi gör det möjligt har regeringen följt utredningens förslag när det gäller sjukförmånerna. Arbetsskadefrågorna för studerande och de handikappade studerandenas särskilda problem tas däremot inte upp i detta sammanhang. Arbetsskadefrågorna tas inte upp på grund av att hela arbetsskadeförsäkringen nu ses över av en nyligen tillsatt utredningsman. När det gäller de handikappade studerandena har departementschefen lovat att återkomma ganska snart i annat sammanhang. Utskottsmajoriteten är ense om att det finns goda skäl för att ge tid till ännu bättre genomarbetning av dessa frågor. Ett viktigt förslag i betänkandet är att det behovsprövade tillägget i studiehjälpen avlöses med ett för de sämst ställda studerandena betydligt fördelaktigare tillägg, i propositionen döpt till ”extra tillägg”. Utskottet är i allt väsentligt enigt om de frågor som behandlas i betänkandet. Men det har ändå föranlett en reservation från moderaterna, som vill spara, och sex reservationer från vpk, som inte alls vill spara. Moderaternas förslag skulle uteslutande lägga ytterligare bördor på de ekonomiskt sämst ställda gymnasiestuderandena — en moderat inriktning som vi blir alltmer vana vid här i riksdagen. Någon längre motivering för avslag torde här vara överflödig. När det gäller vpk:s reservationer är det helt klart så att de grundar sig på en helt annan ekonomisk verklighet än den vi andra känner igen. För min del upplever jag det så, att det nyttar föga att vid varje tillfälle debattreglerna det medger ta kammarens tid i anspråk med långa tekniska och ekonomiska resonemang om de otaliga vpk-förslagen och de efterföljande reservationerna. Vi andra måste ta hänsyn till att den ekonomiska situationen omöjliggör kostnadskrävande reformer. Därför skall jag begränsa mig till några mycket korta kommentarer till vpk-reservationerna. När det gäller reservation 2 vill jag peka på att det ändå är en ganska stor skillnad mellan studier och förvärvsarbete, en skillnad som väl motiverar olika karensdagsbestämmelser. Reservation 3 gäller den vilande sjukpenninggrundande inkomsten, SGI. Här bör påpekas att propositionens och utskottsbetänkandets förslag innebär en icke oväsentlig förbättring av de studerandes försäkringsskydd. Naturligtvis finns det alltid möjlighet att försöka vara ”duktigare” och att hitta på kostnadskrävande förbättringar även av bra förslag. Sådant är kommunisterna specialister på. För oss andra lägger bl.a. de ekonomiska realiteterna hinder i vägen. Beträffande reservation 4 torde det i det här sammanhanget räcka med att konstatera att doktorandstipendierna är en form av studiestöd, inte förvärvsinkomst. Reservationerna 5, 6 och 7 lämnar jag utan kommentar. De frågor som där tas upp återkommer till riksdagen i annat sammanhang inom den närmaste framtiden. Folkpartiet, som inte har någon representant i socialförsäkringsutskottet, har nu sällat sig till opponenternas skara. Jag vet inte om Kenth Skårvik yrkade bifall till motionen, men det intressanta är att man talar om makeprövning i samband med studiehjälpssystemet. Jag skall citera ur betänkandet på s. 7 och hoppas att Kenth Skårvik och andra folkpartister lyssnar och kanske rent av läser vad som står där. ”Utskottet vill framhålla att samtliga inkomstprövade förmåner inom studiehjälpssystemet förutsätter en prövning mot föräldrarnas eller i förekommande fall makes ekonomi.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
Herr talman! Utöver yrkandet om bifall till den moderata reservationen vill jag naturligtvis också yrka bifall till utskottets hemställan i övrigt. Moderaterna vill spara, säger Ralf Lindström. Ja, vi vill spara på statens utgifter. Det är alldeles nödvändigt med hänsyn bl.a. till vårt budgetunderskott. Men vi vill också förbättra barnfamiljernas ekonomiska situation. Deras situation 1984 har sannerligen visat, att man inte förbättrar familjeekonomin genom höjda bidrag, höjda skatter och återigen höjda bidrag i en evig rundgång med pengar. Nej, vi har i vårt familjepolitiska förslag anvisat en helt annan väg, nämligen att minska familjernas skatteutgifter. Enligt de beräkningar vi har gjort kommer inkomstförbättringen för en tvåbarnsfa milj, som har 80 000 kr. per år i inkomst, med regeringens förslag om barnbidragshöjning — som i det inkomstläget är dubbelt så stor som den aktuella höjningen av det extra tillägget — att bli 2 250 kr. i runda tal. Med vårt förslag, när systemet är fullt utbyggt, får familjen en inkomstförbättring med 7 650 kr. Jag kan också erinra om statistiska centralbyråns utredning i Välfärdsbulletinen nr 1 1984, där man säger att gruppen ensamstående med barn, som är den svagaste gruppen ekonomiskt sett, gynnas bäst av TCO:s och moderaternas förslag. Där har vi alltså en objektiv bedömning av vår familjepolitiska motion. Detta visar, herr talman, att vårt förslag skulle ge de aktuella familjerna en väsentlig förbättring. Det handlar alls icke, Ralf Lindström, om att lägga ytterligare ekonomiska bördor på de sämst ställda. Tvärtom!
Herr talman! Ralf Lindström uttryckte sig ungefär som så, att även i bra förslag måste kommunisterna leta för att hitta någonting att anmärka på. Han fick det att framstå som om våra anmärkningar var grundade på ren illvilja och då givetvis mot socialdemokraterna. Självfallet är det inte så, utan vi har velat ta upp oklarheter i det här förslaget, särskilt när det gäller den vilande SGI:n vid föräldraledighet för studerande. Det står angivet att den vilande SGI:n skall träda i kraft vid definitivt avbrott i studierna. Vad är definitivt avbrott i studierna? För hur lång tid gäller ett definitivt avbrott? Denna bedömning skall göras av försäkringskassan i varje enskilt fall. Det är självklart att den som läser på de här bestämmelserna lätt kan räkna ut att om man en tid före förlossningen säger att man tvingas göra ett definitivt avbrott i studierna och står på sig inför försäkringskassan, så kanske de där har svårt att bevisa något annat. Men också om man har angivit att man skall göra ett definitivt avbrott i studierna, så finns det ju inga regler eller lagar som föreskriver att man inte får ändra sig efter en viss tid och börja studera igen. Vi tror att det är precis vad som kommer att kunna hända, om sådana här bestämmelser tillämpas. Vi tycker att det är mycket bättre, för att slippa en massa onödig byråkrati, att från första början införa den högsta SGI:n vid föräldraledighet. Det måste, såvitt jag förstår, inte bli fråga om annat än rent marginella kostnadshöjningar. Studiestödsutredningen påpekade just i samband med det här förslaget att en vilande SGI skulle kunna tillämpas vid föräldraledighet. När det gäller utbildningsbidraget till doktorander vill jag säga att om jag är illvillig som tar upp den frågan, är jag i så fall lika illvillig som Olof Palme var 1981/82. Vi lägger nämligen i dag fram precis samma förslag som Olof Palme lade fram 1981/82. Det finns ju också en annan socialdemokrat som har föreslagit detsamma och framhållit att om utbildningsbidraget för doktorander betraktas som inkomst i ett hänseende, när man skall betala skatt, så bör det också räknas som inkomst i ett annat hänseende, när man skall beräkna sjukpenningen. Jag kan inte inse annat än att våra förslag är mycket rimliga. Dessutom tycker jag att de är nog så berättigade.
Herr talman! Jag kan inte riktigt förstå den kritik som Ralf Lindström riktar mot folkpartiet, att vi inte skulle ha läst på. Jag tror att jag får rikta kritiken tillbaka till Ralf Lindström och fråga om han har läst den motion vi har skrivit och förstått vad vi menar. Vi vill inte att den studerandes ansökan om studiehjälp skall prövas mot äkta makes eller makas ekonomiska förhållanden. Meningen är ju att den egna inkomsten skall ligga till grund för bidraget. Om man ingen inkomst har, skall man självfallet ha ett bidrag därefter. Vi följer denna linje sedan ganska många år tillbaka, och vi fortsätter att hävda att varje studerande skall vara berättigad till studiehjälp eller studiemedel i förhållande till vad hon eller han tjänar. Vi tycker att det här är en verklig jämställdhetsangelägenhet. Var och en skall så att säga få hjälp efter sina behov. Man skall inte behöva vara beroende av den äkta maken. Jag tror således att vi i detta fall får vända på kritiken. Det vore väldigt bra om vi alla så småningom kunde ställa upp på detta. Jag tror att uppgifterna i de ansökningar som kommer in då skulle bli mycket riktigare och ärligare.